Herr talman! Gösta Andersson har, mot bakgrund av att Upsala-Ekebys köp av Orrefors återgått, frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att trygga sysselsättningen inom den manuella glasindustrin. Låt mig erinra om att statsmakterna ingalunda har förhållit sig passiva när det gäller att skapa förutsättningar för en positiv utveckling av den manuella glasindustrin. Syftet med detta åtgärdsprogram, som vann bred politisk anslutning vid riksdagsbehandlingen, är att på bästa sätt medverka till att den långsiktiga konkurrenskraften i branschen stärks på ett sådant sätt att de anställda kan ges en tryggad sysselsättning. Den aktiva medverkan från samhällets sida som frågeställaren efterlyser finns således redan fastlagd i ett riksdagsbeslut. Huruvida den nu uppkomna situationen inom glasindustrin motiverar att det löpande branschprogrammet för glasindustrin ändras är jag för dagen inte beredd att ta ställning till.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på min fråga. För att man riktigt skall kunna inse och förstå hur allvarligt läget är för den manuella glasindustrin, måste man nog göra klart för sig vilka svåra bakslag som branschen har drabbats av under en längre tid. Under perioden 1960-1975 — när socialdemokraterna hade regeringsansvaret — lades hälften av alla glasbruk ned. Antalet tillverkningsenheter minskade från 44 till 22. Under samma tid minskade antalet anställda från 4 000 till 2000. Dessutom måste man göra klart för sig att i glasbruksbygderna finns det i regel ingen annan sysselsättning att tillgå för människorna. Man kan med rätta hävda att få områden i landet har drabbats så hårt av nedläggningar som just glasbruksbygderna. De människor som fortfarande har sin anställning och sin försörjning inom den manuella glasindustrin lever tyvärr med en stor osäkerhet inför framtiden. Trots att regering och riksdag, som industriministern påpekade, fattat beslut om olika stödåtgärder tycks det råda osäkerhet inom företagsledningarna om vilka satsningar som man är beredd att göra för att säkra sysselsättningen på sikt. I det här läget kan inte samhället stå passivt. Det får inte råda något tvivel om att den svenska manuella glasindustrins framtid måste säkras. Vi måste också ha klart för oss att den manuella glasindustrin inte tål nya nedläggningar eller nya nedskärningar av antalet anställda. Det är nu viktigt att inse att det krävs en serie positiva insatser och satsningar för att säkra branschens framtid. Det krävs insatser för en bättre produktutveckling. Lika viktigt är det att förstärka den internationella marknadsföringen. Min fråga till industriministern blir därför slutligen om han aktivt kommer att medverka till att en plan presenteras som visar hur man kan säkra sysselsättningen och de olika bruksenheternas framtid. Kan de anställda och människorna i glasbruksbygderna räkna med ett sådant aktivt och positivt stöd från industriministern?
Herr talman! Låt mig konstatera att det är tre fyra veckor sedan det påbörjade samarbetet mellan de två största glasbruksgrupperna avbröts. I det nya läget håller båda grupperna på — det har jag genom samtal förvissat mig om -—att planera hur de skall dra konsekvenserna av den uteblivna fusionen. Nr 29 Därvid fästs betydande avseende just vid frågan om internationell marknadsföring. Det förefaller mig naturligt att från departementets sida för tillfället avvakta vad som nu planeras inom de två stora grupperna. Vi följer utvecklingen. Vi är samtidigt medvetna om att statens industriverk, som administrerar branschprogrammet för glasindustrin, följer utvecklingen inom de fristående mindre glasbruken.

Herr talman! Jag är tacksam för att industriministern redovisar den inställningen att han noga följer utvecklingen. Men jag är övertygad om att om det skall ske något positivt krävs det också initiativ inom en nära framtid. Jag hoppas att industriministern har klart för sig att en fortsatt utslagning av arbetstillfällen i glasbruksbygderna kan medföra näst intill en utplåning av dessa bygder. Ja, jag vill t.o.m. gå så långt att jag påstår att det vore socialt oansvarigt om dessa samhällen skulle tvingas förlora den enda industriella verksamhet som finns i de här bygderna. Jag hoppas att industriministern förstår att människornas möjligheter att få nya jobb i dessa bygder är långt sämre än t.ex. när det sker företagsnedläggningar i storstadsregionerna. I glasbrukssamhällena finns ingen offentlig verksamhet som ständigt växer, ökar sysselsättningen och ger nya jobb. Här finns en mycket blygsam serviceverksamhet. I regel är det svårt att finna nya möjligheter till industriell verksamhet. Jag hoppas att industriministern inser vilken hopplös situation människorna står inför, när de blir utan jobb just i dessa bygder. Jag utgår ifrån att industriministern erkänner att samhället därför har ett särskilt stort ansvar för att säkra sysselsättningen i glasbrukssamhällena.

Herr talman! Arne Nygren har frågat mig om regeringen överväger några initiativ med anledning av Boliden Metall AB:s besked om planerade avskedanden och nedskärningar av planerad utveckling av gruvindustrin i Västerbotten. Boliden Metall AB har meddelat att företaget kommer att minska antalet anställda med 370 personer, av vilka de allra flesta sysselsätts vid företagets anläggningar i Boliden och Rönnskär. Åtgärden får ses mot bakgrund av att Boliden Metall AB, liksom flertalet andra företag i världen som bryter malmer av koppar, zink eller bly, har fått vidkännas betydande förluster under senare år. Orsaken härtill är de mycket låga metallpriserna, framför allt på koppar. Boliden Metall AB har genomfört 37 ett omfattande investeringsprogram under senare år. Företaget har nu gått in i en konsolideringsfas. På längre sikt bör förutsättningarna för en stabil produktion och lönsamhet vara goda. Diskussioner pågår nu mellan Boliden Metall AB och industridepartementet om gruvindustrins framtid i Västerbotten. Företagets verksamhet där bedöms vara långsiktigt lönsam och kommer att bidra till sysselsättningen i regionen även i framtiden. Vad gäller utvecklingsarbetet i företaget vill jag hänvisa till att mineralpolitiska utredningen i vår väntas lägga fram förslag rörande forskningsoch utvecklingsverksamheten på mineralområdet.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Beskedet från Boliden Metall den 17 oktober att företaget planerar att minska arbetsstyrkan i Skellefteå med 200 tjänstemän och 170 kollektivt anställda var av många skäl ett mycket dystert besked. För det första skulle de tjänstemän och arbetare som nu hotas av friställning knappast ha några möjligheter att få annan sysselsättning i Skellefteområdet. Där står redan i dag mellan 1 200 och 1 300 arbetslösa i kö för arbete. För det andra skulle en nedbantning av verksamheten i Boliden och Rönnskär utgöra ett allvarligt hot mot verksamheten i bolagets gruvor och på andra arbetsplatser. Företaget har 8 000-9 000 sysselsatta. För det tredje skulle en halvering av företagets planerade utvecklingsoch investeringsverksamhet — det innebär bolagets nedskärningsplaner — stå i strid med det utvecklingsarbete för svensk gruvnäring som mineralpolitiska utredningen f. n. söker utforma. Gruvindustriarbetareförbundets fackligtpolitiska handlingsprogram för gruvnäringen har en helt annan och mycket mera positiv syn på framtiden för sulfidmalmerna än vad Bolidens företagsledning tycks ha. Både utredningen och fackförbundet ser mindre negativt på framtiden; man menar att avskedanden och neddragningar av utvecklingsoch investeringsinsatser inte är motiverade. För det fjärde skulle ett fullföljande av Boliden Metalls avvecklingsplaner mycket allvarligt försämra en tidigare hårt drabbad arbetsmarknad i Skellefteå. Det är ingen överdrift att säga att Skelleftetrakten i dag är ett av de områden i vårt land som hårdast drabbats av den sysselsättningsnedgång vi haft de senaste två åren. Under 1977 och 1978 kommer närmare 2 000 arbetstillfällen att försvinna i Skellefteå. Ytterligare nedläggningar väntar in på 1979, bl.a. vid Algotsfabriken, där 250 kvinnor får gå om inte regeringen ingriper. Detta betyder att sysselsättningen i Skellefteå minskat med 6-7 96 under denna tid. Mot den bakgrunden hoppas jag att industriministern reagerar och agerar. I går uppgav tidningarna i Norrland att en aktivitet skulle vara på gång för att öka det statliga engagemanget i bl.a. Laisvallgruvan för att därmed lösgöra medel för Bolidenföretaget.

Jag frågar industriministern om regeringen kommer att reagera mot Bolidenföretagets planer på att lägga framtidsforskning och utvecklingsarbete i malpåse.

Herr talman! Låt mig understryka att regeringen är väl medveten om de svåra sysselsättningsproblemen i Skellefteregionen. Vi är också medvetna om Bolidenföretagets stora betydelse både för Skellefteregionen och för andra delar av Västerbotten, och för övrigt också för angränsande län både norrut och söderut. Vi befinner oss därför i diskussioner med Boliden på bred front, inte bara avseende Laisvallgruvan, och gör överväganden inom departementet. Men Arne Nygrens fråga kommer vid en tidpunkt då det inte är möjligt att redovisa några ståndpunkter — diskussionerna har inte avancerat så långt.
Herr talman! Bolidenföretaget har uppgett att kraven och satsningarna på miljöförbättringar skulle vara en av anledningarna till att man behöver minska arbetskraften. Jag vill fråga industriministern om han i den frågan haft några kontakter med regeringen i övrigt. De senaste månaderna har jag gjort arbetsplatsbesök såväl vid Rönnskärsverken som i Kristinebergsgruvan. Och på båda ställena har jag mött precis samma önskemål från anställda, arbetsledare och platsledningar, nämligen att man vill få möjlighet till ytterligare investeringar. Bara i Kristineberg krävs det, sade man, 130 milj.kr. för satsning på produktion, om man inte skall få en mycket allvarlig utvecklingssituation i mitten av 1980-talet. Medel ur den strukturfond som vi socialdemokrater har föreslagit både 1977 och 1978 skulle ha varit ypperligt att ta till i den här situationen för att hjälpa upp en industri som har utvecklingsmöjligheter, som industriministern säger, men som har direkta likvida bekymmer.

Herr talman! Sture Korpås har frågat kommunministern vilka åtgärder han är beredd att vidta för att skydda befolkningen utefter våra trafikleder mot risker förknippade med transport av farligt gods. Frågan har överlämnats till mig. Säkerhetsfrågorna i samband med transport och annan hantering av farligt gods är av stor betydelse inte bara för dem som utför transporter, lastningsoch lossningsarbeten utan också för andra människor och för vår yttre miljö. I syfte att göra hanteringen av farligt gods tryggare och därvid så långt som möjligt begränsa olika typer av olycksrisker har omfattande och detaljerade bestämmelser och anvisningar på samtliga transportområden utfärdats. Detta gäller både på det internationella och på det nationella planet. Sverige är sålunda anslutet till de mellanstatliga överenskommelser m.m. som reglerar internationella järnvägs-, sjö-, luftoch vägtransporter av farligt gods. I fråga om internationella transporter av farligt gods på väg är Sverige sedan år 1974 anslutet till den europeiska överenskommelsen om transport av farligt gods på väg . Denna överenskommelse anger vilket farligt gods som inte får transporteras på väg eller som får transporteras på väg endast på vissa villkor. Den innehåller vidare föreskrifter om förpackning, tankar, märkning, fordonskonstruktioner osv. I samband med att Sverige biträdde ADR beslöt riksdagen att frågan om nationella vägtransporter av farligt gods skulle lösas inom ramen för gällande produktkontrollagstiftning och i första hand handhas av de myndigheter som enligt denna lagstiftning har ansvaret för olika varukategorier. I princip innebär detta att statens industriverk skall handha regleringen i fråga om brandfarliga och explosiva varor, produktkontrollnämnden regleringen i fråga om hälsooch miljöfarliga varor och statens strålskyddsinstitut regleringen i fråga om radioaktiva varor. Samordnande myndighet är statens industriverk. Successivt har nya nationella regler inom de olika produktområdena utarbetats för att få till stånd ett regelsystem som täcker alla de produkter som omfattas av ADR. Ett exempel på en sådan nytillkommen nationell reglering är produktkontrollnämndens kungörelse om vägtransport av vissa hälsooch miljöfarliga varor som styckegods, vilken trädde i kraft den 1 juli i år. Reglerna omfattar giftiga ämnen, frätande ämnen samt hälsofarliga komprimerade, kondenserade eller under tryck lösta gaser. Motsvarande regler för varor som transporteras i tank eller som bulklast trädde i kraft den 1 april 1977. Likaså sker kontinuerligt en anpassning av gällande nationella regler till de förändringar som görs i ADR-reglerna för att möta nya krav och beakta nya tekniska förutsättningar. Enligt vägtrafikkungörelsen har länsstyrelserna befogenhet att Nr 29 meddela lokal trafikföreskrift som avser transport av farligt gods. Därigenom finns en möjlighet att göra lokala regleringar avseendet.ex. vilka vägnät som skall upplåtas för eller undantas från transporter av farligt gods. Som exempel på tillämpningen av denna befogenhet kan jag nämna att bl.a. länsstyrelsen i Stockholms län gjort en speciell inventering av vilka färdvägar inom Stockholms kommuns tätbebyggda delar som är lämpliga att utnyttja för transport av farligt gods och föreskrivit att dessa vägar skall utnyttjas för ändamålet. Jag vill vidare nämna att rikspolisstyrelsen som ett led i insatserna för att förstärka den lokala bevakningen av transporter av farligt gods ordnar speciell utbildning för poliskåren. Ett omfattande arbete har också inletts av statens industriverk för att ta fram underlag för utbildning av alla som berörs av transporter av farligt gods främst på landsväg. Trots det omfattande säkerhetsarbete som gjorts och som fortlöpande äger rum är regelsystemet ännu inte komplett och det behövs ökad samordning, information och utbildning. Delvis torde detta kunna förklaras av att ansvaret är fördelat på flera myndigheter. Detta förhållande har tidigare diskuterats i riksdagen. Riksdagen här därvid som sin mening (mot. 1976 77:813, TU 1977 78:8) gett regeringen till känna att frågan om en koncentration av det samlade ansvaret för transporter av farligt gods till en myndighet liksom frågan om samordning av säkerhetsbestämmelserna för transport av farligt gods bör tas upp till allsidig prövning. Förslag om tillkallande av en särskild utredare med uppdrag att överväga dessa och näraliggande frågor kommer inom kort att framläggas för regeringen.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka industriministern för svaret. Olyckor av det slag som inträffade i Enköping fungerar ofta som väckarklockor för beslutsfattare. Jag noterar därför med tillfredsställelse industriministerns besked att regeringen inom kort kommer att tillsätta en särskild utredare som skall ta upp de problem som aktualiseras i frågan. Men med hänsyn till frågans art är det angeläget att denna utredare arbetar snabbt. Vad som särskilt bör uppmärksammas i detta speciella fall är bristen på central samordning vad gäller hanteringen av farligt gods. Detta återspeglas givetvis i fältarbetet. I september förra året uppvaktades därför arbetsmarknadsdepartementet i denna fråga — då med särskild tyngdpunkt på arbetarskyddet. Det är helt klart att vi måste kunna transportera farligt gods. Men det måste ske under hänsynstagande till de faror som kan uppstå. Strängare krav måste bl.a. kunna ställas på det lastutrymme i vilket godset förvaras. En brand, som i detta fall började i hjulaxeln, kan annars sprida sig alltför lätt. Här bör jämförelser kunna göras med de bestämmelser som finns för brandsäkerheten i offentliga lokaler, på arbetsplatser och i bostäder. Man kan också fråga 41 sig om det är tillrådligt att frakta det mest farliga godset på landsväg. Skulle inte järnvägstransporter och sjötransporter vara säkrare? Genom Enköpings tätort passerar varje dygn i genomsnitt 192 transporter med farligt gods. Det innebär att brandkåren måste ha beredskap för en bred räddningstjänst. Närheten till Uppsala och Västerås gör att detta til! stor del är möjligt. Där finns ofta den kapacitet som efterfrågas. Men hur är det på de mindre orterna? I inledningsskedet fordras resoluta ingrepp från den lokala brandkåren, så att skadorna kan minimeras och farorna för människor och natur begränsas. De enda anvisningar som finns för detta är de som ingår i pärmen med en förteckning över farligt gods. Erfarenheterna från Enköpingsolyckan är att innehållet i pärmen på många punkter väsentligt behöver förbättras. Det är också angeläget att det regionalt finns ett ledningsorgan som kan ingripa vid större skador. Redan 1974 aktualiserades i Enköpings kommunfullmäktige frågan om beredskapen vid eventuella tillbud i samband med transporter av farligt gods. Vad som då stod i blickpunkten var de planerade transporterna med den radioaktiva, giftiga och frätande gasen uranhexafluorid mellan Stockholm och Asea-Atom i Västerås. Statens kärnkraftsinspektion hade inte givit tillstånd för lagring av gasen i Stockholms hamn. Likafullt avsåg man att påbörja dessa transporter — tydligen utan att först informera berörda kommuner, en information som är väsentlig för kommunen när det gäller att ordna den beredskap som behövs för att kommunen skall kunna göra de undantag och de undersökningar som industriministern påpekade i sitt svar. Jag vill avsluta med att ställa följande frågor: Är industriministern beredd att medverka till att berörda fältorgan får de ytterligare anvisningar som tydligen är nödvändiga för ett fullföljande av det viktiga räddningsarbetet? Kommer kommunerna att få den information som behövs för att de skall kunna göra de erforderliga undantag som åberopas i svaret?
Herr talman! Jag är beredd att i första hand fästa länsstyrelsernas uppmärksamhet på den möjlighet som de har att anvisa lämpliga vägar för transport av farligt gods på det sätt som länsstyrelsen i Stockholm redan har gjort. Länsstyrelserna har också möjlighet att i sin tur fästa kommunernas uppmärksamhet på hithörande problem.

Herr talman! Problemet är bara att detta inte är tillräckligt. Det finns brister i anvisningarna, t.ex. när det gäller märkning av godstransporter. Vid den aktuella transporten saknade fordonet märkning, tydligen beroende på avsaknaden av de centrala anvisningar som är nödvändiga. För att räddningsmanskapet skall kunna göra de riktiga bedömningarna måste det till centrala beslut och anvisningar på detta område. Det finns tydligen någon form av transportkort som skall begagnas, men användningen av dessa transportkort är uppenbarligen alltför begränsad för att de skall ha avsedd effekt. De hade alltså inte effekt i detta fall. När det gäller Stockholms län kan man konstatera att de undantag som där gjorts har inneburit att godstransporterna i stor utsträckning inte märkts ut. Då är de bestämmelserna helt meningslösa. Jag är medveten om att påbud och förbud i detta sammanhang måste kunna följas upp, men det fordras ordentlig information om vilka åtgärder som behöver vidtas. Det krävs också en ordentlig genomgång med godstransportörerna. Här är det ju fråga om människors säkerhet och naturmiljön, och då måste erforderliga åtgärder sättas in. En central samordning saknas, vilket industriministern också har bekräftat. Statens industriverk har tydligen ett ansvar på detta område. Men verket gör uppenbarligen väldigt litet. Jag förutsätter att industriministern medverkar till att industriverket får de resurser som behövs för att verket skall kunna fullfölja sina uppgifter i detta sammanhang.
Herr talman! Frågeställaren och jag är i själva verket överens om att förhållandena nu inte är alldeles tillfredsställande. Därför tillsätts också en utredning. Utredaren får begrunda även dessa problem. Men vi skall inom departementet gärna undersöka om det finns något som vi kan göra redan innan utredningens resultat föreligger.

Herr talman! Åke Gillström har frågat mig om regeringen ämnar fatta beslut om förlängd remisstid för skolöverstyrelsens läroplansförslag. Skolöverstyrelsens förslag till förändring av grundskolans läroplan behandlar frågor som aktualiseras genom SIA-utredningens förslag 1974. I regeringens proposition om skolans inre arbete 1976 aviserades en läroplansöversyn. Föredragande statsrådet bedömde det angeläget att förslag till regeringen kunde överlämnas senast våren 1977. Utbildningsutskottet ville för sin del inte utesluta att arbetet kunde kräva mer tid än vad som angavs i propositionen. Utskottet bedömde dock att det var angeläget att översynsarbetet bedrevs så skyndsamt som möjligt. Skolöverstyrelsens läroplansförslag överlämnades till regeringen i april 1978. Arbetet hade bedrivits mycket öppet. Förslag och diskussionsunderlag hade successivt presenterats i sju nummer av tidningen Läroplansdebatt. Ett stort antal organisationer och intressenter hade deltagit i arbetet. ningsarbetet varit välkända under lång tid. I den allmänna debatten har de principiella frågorna diskuterats livligt långt innan läroplansförslaget överlämnades i april 1978. Den förra regeringen har därför satt remisstiden till den 1 december 1978. Sedan beslut om remisstiden fattades har regeringen efter överläggningar med lärarorganisationerna medgivit att en extra studiedag får tas ut innevarande höst för diskussion av läroplansförslaget. Denna har nu genomförts i så gott som alla grundskolor. Från lärarorganisationerna har inget ytterligare krav på förlängning av remisstiden framförts sedan medgivandet om ytterligare en studiedag lämnades i somras. Eftersom endast några veckor nu återstår av remisstiden, torde även inom andrä organisationer och inom kommunerna arbetet ha fortskridit så långt att en ändring av remisstiden inte blir meningsfull. Det är i stället angeläget att få in remissinstansernas svar för att så snart som möjligt kunna ta ställning till det fortsatta beredningsarbetet. Jag finner därför inga skäl att nu frångå det beslut om remisstidens längd som min företrädare fattade. Remissyttranden, som eventuellt inkommer något försenade under december månad, kommer dock i görligaste mån att beaktas vid beredningen av frågan.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Rodhe för svaret. Det var kanske inte så positivt som jag hade förväntat mig. Visserligen har hänvisats till att trepartiregeringen medgivit att en studiedag för skolans personal fått anslås för arbete med läroplansremissen. Det är naturligtvis en bra eftergift för ett viktigt arbete. Men det hjälper ju bara en enda av alla de grupper som har ett intresse av att få en bra läroplan. Det är dessutom den grupp som borde veta mest om skolans villkor och ha lättast för att sätta sig in i läroplansförslaget. Men alla andra i samhället som vill yttra sig om läroplanen får ingen speciell tid. Folk utanför skolan behöver förmodligen mer tid än folk innanför skolans väggar. Vill vi ha skolan som en levande bit av samhället, så måste vi verkligen få reda på också vad alla utanför skolan tycker. Och läroplansförslaget är inte lätt att sätta sig in i. I botten ligger mycket av ideologiskt tänkande, och det gäller verkligen att ta tid på sig för att smälta förslaget och förstå det. Tyvärr verkar det som om en del tagit ställning inte utifrån förslaget utan från förutfattade meningar. Det är beklagligt. En längre remisstid hade givetvis också betytt en vidgad debatt om vår skola. Jag håller gärna med om att läroplansarbetet bedrivits öppnare än någonsin tidigare. Just med hänsyn till denna öppenhet förefaller det litet väl omotiverat att inte medge en lång remisstid. Jag vill påminna om att när SIA-utredningen lämnades för några år sedan uppstod samma debatt som nu om för kort remisstid. Samma organisationer hörde av sig då också, och den gången var dåvarande skolministern lyhörd för kraven: remisstiden förlängdes till ett år. På samma sätt gavs betygsutredningen ett års remisstid. Det är alltså tydligt att den moderata skolministern haft ambitionen att hellre snabbt komma med en proposition än lyssna till folket. Jag trodde att Birgit Rodhe skulle vara mera lyhörd, men jag har misstagit mig. Betyder detta att Birgit Rodhe avser att presentera en proposition om läroplanen under våren?

Herr talman! Jag betonade i mitt svar att vi nu kommit till en tidpunkt då det rimligen måste vara så att de flesta organisationer och kommuner som har att avlämna remisser kommit så långt i arbetet att en ändring av remisstiden inte blir meningsfull. Det betyder naturligtvis att jag nu inte kan säga hur man skulle ha handlat om denna fråga kommit upp i ett tidigare skede. Nu menar jag emellertid att den önskvärda vidarebearbetning av förslaget och diskussion kring det som ligger framför oss får ske under andra former än remissarbete. Både Åke Gillström och jag är gamla kommunalpolitiker och vi vet att skolstyrelserna, vilkas svar i allmänhet måste bli avgörande för de svar som kommunfullmäktige avger, vid det här laget i allmänhet redan lämnat sina yttranden. I Stockholm skedde detta i slutet av oktober och i Malmö i förra veckan. Likaså har stora lärarorganisationer kommit mycket långt i sitt arbete, och jag förutsätter att andra organisationer gjort detsamma. Jag vill alltså fortfarande vidhålla att det inte är fråga om något förakt för folkets möjligheter att göra sig gällande. Vi kommer att ytterligt noggrant läsa alla remisser och vi hoppas att diskussionen skall fortsätta till ledning för det propositionsarbete som förestår och om vilket jag inte kan säga något bestämt förrän jag läst remisserna. Jag vet alltså inte i dag hur lång tid det behövs för den fortsatta bearbetningen.
Herr talman! Jag har full förståelse för att Birgit Rodhe har svårigheter eftersom hon så nyligen tillträtt. Jag tycker ändå att det hade varit möjligt att göra en del insatser på detta område. Jag tänker då inte i första hand på dem jag har nämnt i min fråga, utan jag tänker på andra, som är utanför skolan och som måste ha svårt att sätta sig in i läroplansförslaget. Jag har varit med sedan detta startades och jag vet att det inte är någon lätt uppgift att sätta sig in i förslaget. Många skolstyrelseledamöter i mitt parti har hört av sig och frågat om saker som varit otydliga. Nu är det inte så mycket att göra åt detta. Tiden är, som Birgit Rodhe säger, för långt framskriden. Men jag lade märke till att hon bevisligen undvek att svara på min ganska konkreta fråga: Betyder detta att Birgit Rodhe avser att presentera en proposition om läroplanen under våren? Den frågan är många människor intresserade av. Kan jag få ett svar på den?
Herr talman! Jag vill bara upprepa vad jag sade sist, att det är ytterligt angeläget — inte minst i den nu uppkomna situationen — att noggrant läsa remissvaren innan jag tar ställning till hur lång tid den fortsatta beredningen av läroplansförslaget kan ta. Jag är därför inte beredd att i dag säga när en proposition kan framläggas.

Herr talman!

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Inledningsvis vill jag erinra om att det är kommunerna som har ansvaret för drift och underhåll av skolanläggningar. Likaså är det en kommunal angelägenhet att se till att besiktning av t.ex. utförda installationer sker enligt de bestämmelser och föreskrifter som finns. Enligt min mening skall kommunerna även i fortsättningen ha detta ansvar. Den nya arbetsmiljölagen från den 1 juli i år omfattar både skolpersonal och elever med undantag endast för eleverna i grundskolans lägre klasser. Skolpersonalen har numera samma rättigheter som övriga arbetstagare när det gäller inflytande över den egna arbetsmiljön. Formerna för elevernas deltagande i skyddsarbetet utreds f. n. inom skolöverstyrelsen. På skolans område finns även omfattande centrala anvisningar om skyddsfrågor fastställda av skolöverstyrelsen efter samråd med andra berörda myndigheter. Anvisningarna revideras kontinuerligt av skolöverstyrelsen. Några ytterligare centrala anvisningar om skyddsfrågor i skolan anser jag f. n. inte nödvändiga. Liksom skolöverstyrelsen följer arbetarskyddsstyrelsen med uppmärksamhet frågor om arbetsmiljön i skolorna. Avslutningsvis vill jag meddela att jag erfarit att arbetarskyddsstyrelsen avser att med början under denna månad informera landets samtliga skolor om den nya arbetsmiljölagen.

Herr talman! Först skall jag be att få tacka för svaret. Vid en undersökning av alla kommunala skolor i Västerbotten som yrkesinspektionen i Umeå gjorde framkom stora brister i skolans arbetsmiljö. En arbetsgivare som bryter mot arbetsmiljölagen eller yrkesinspektionens föreskrifter riskerar att få böter eller fängelse. Två av de allvarligaste anmärkningarna vid undersökningen i Västerbotten gällde en lyftanordning och en kompressor som inte hade blivit besiktigade. Det är brott mot föreskrifter i arbetsmiljölagen som är direkt kopplade till straff. I en skola var den elektriska skyddsjordningen strömförande, vilket innebar omedelbar livsfara. I flera slöjdsalar i länet saknade nödstoppen något som kallas nollspänningsutlösning, vilken hindrar maskinerna från att automatiskt gå i gång när strömmen varit avstängd efter ett avbrott. Halkskydd och räcken framför maskiner saknades på många ställen. I vissa klassrum kunde temperaturen vara 37 grader och belysningen så låg som 48 lux mot 300 lux som det borde vara. Yrkesinspektionen i Karlstad har gjort en liknande undersökning, som visar att situationen där är lika farlig. I åtta Värmlandskommuner undersöktes 115 skolor. Här riktades de allvarligaste anmärkningarna mot besiktningen av tryckluftsbehållare, hydroforer och varmvattenpannor. I Uppsala har Byggnadsarbetareförbundets avdelning 25 protesterat mot verkstadsskolan, och på Thorildsplans gymnasium i Stockholm har eleverna gått samman och krävt en rad förbättringar. Det finns anledning att förmoda att situationen är likadan över hela landet, och det är därför jag har frågat statsrådet vilka åtgärder hon tänker vidta för att komma till rätta med dessa missförhållanden. Svaret som jag har fått är — det har alla hört — innehållslöst. Som riksdagsledamot kan man verkligen undra vad det är för mening med att ställa frågor när man inte får något svar. Det är helt riktigt som står i svaret, att det är kommunerna som har ansvaret för skolornas skötsel. Det är också riktigt att personal och elever omfattas av arbetsmiljölagen från den 1 juli i år, att formerna för elevernas deltagande i skyddsarbetet håller på att utredas av SÖ och att det finns tentrala anvisningar. Detta är kända fakta. Men jag hade trott att fru Rodhe som högsta ansvariga för skolväsendet skulle ta allvarligare på denna fråga. Det verkar av svaret som om regeringen accepterar att skolmiljön på vissa håll är rent livsfarlig.

Herr talman! Självfallet, Inga Lantz, accepterar vi inte att våra barn får vistas i en livsfarlig miljö och att lärare tillsammans med annan personal arbetar i miljöer som är grovt otillfredsställande. Men det är nog viktigt när man hämtar uppgifter från lokalpressen, vilken i första hand kanske har givit uppslag till frågan, att man också tar reda på hur dessa iakttagelser har kommit fram. Jag har hört mig för hos länsskolnämnden i Västerbottens län och där fått veta att den undersökning som det hänvisas till i frågan och som Inga Lantz nu drog upp är en sådan undersökning som yrkesinspektören alltid skall sammanställa efter varje besök i skolor i samband med sin yrkesutövning. Sådana inspektioner utförs regelbundet. Inspektionen har gällt alla länets skolor, och enligt uppgift har inspektören studerat varje utrymme i minsta detalj, vilket ju är ytterligt tillfredsställande. Det visar att samhället genom sina organ noggrant vakar över arbetsmiljöförhållandena också i skolorna. Man måste ha klart för sig att ett helt läns skollokalbestånd är av skiftande karaktär, främst beroende på skolbyggnadernas ålder. Det kan rimligen inte ställas samma krav på en skola från t.ex. sekelskiftet, byggd enligt helt andra normer än dagens, som på en skola från 1970-talet, även om jag vet att skolstyrelserna försöker uppfylla sådana krav så långt det ekonomiskt och med hänsyn till andra förutsättningar är möjligt. Yrkesinspektörens rapporter har lämnats till lokalpressen, som enligt länsskolnämnden har överdrivit situationen. Länsskolnämnden menar för sin del att det är bra att en sådan här fullständig genomgång av länets skolbyggnadsbestånd från arbetarskyddssynpunkt har ägt rum och understryker givetvis kommunernas ansvar för att åtgärder snabbt vidtas. Det finns många exempel på att detta också har gjorts. Jag kan nämna att man just i Västerbotten stängde en skola, Umeå centralskola, under ett helt år för renoveringsoch underhållsarbeten efter sådan inspektion. Länsskolnämndens bedömning är emellertid att miljösituationen nu är bättre i skolorna än den har varit någonsin tidigare.
Herr talman! Fru Rodhe säger att självfallet kan vi inte acceptera livsfarliga miljöer i våra skolor. Konsekvensen av det uttalandet borde vara att hon också är beredd att ålägga kommunerna att se till att denna livsfarliga miljö inte får förekomma. Jag tror man får lita till den besiktning som har gjorts av yrkesinspektionen och de fall jag har tagit upp i min argumentering för att få frågan löst på ett tillfredsställande sätt — det var bara de grövsta fallen. Jag kan nämna att för Lyckseles del skulle kostnaderna för att åtgärda dessa brister uppgå till 8,5 miljoner, och i Storumans kommun kom det 187 krav på förbättringar. Liknande siffror kan redovisas från Värmlandskommunerna, där man också noterat ett väldigt stort antal anmärkningar, nämligen 403. Jag menar att det finns all anledning att förmoda att listan över krav på förbättringar ser likadan ut över hela riket. Mot denna bakgrund tycker jag det är märkligt att den som trots allt är ytterst ansvarig för skolväsendet i landet tar så lätt på denna fråga och inte är beredd att medverka på något sätt för att få bort de missförhållanden som eleverna arbetar i och lever med under skoldagen.

Herr talman! I min nya uppgift har jag uppfattat saken så att staten i första hand har att verka genom de organ som redan finns för att om det behövs tillse att kommunerna uppfyller sina åligganden. Vi har sett exempel på att kommunen i hög grad tar fasta på alarmuppgifter av det här slaget. Men som också Inga Lantz påpekat gäller det här stora kostnader för en del av de berörda kommunerna, och då måste man givetvis göra upp en tidsplan för hur snabbt man kan göra någonting åt problemen. Vi har fått en ny arbetsmiljölag, och personal och elever är därigenom på ett — Nr 29 nytt sätt engagerade i skolans miljöfrågor. Skolöverstyrelsen arbetar också intensivt med tolkning av gällande regler för att komma med nya anvisningar. Skulle det visa sig att ytterligare åtgärder kommer att behövas — och jag vill försäkra Inga Lantz att vi följer detta mycket noga, eftersom det gäller en ny lagstiftning — är jag naturligtvis beredd att ompröva vad som framförts i mitt svar på frågan.
Herr talman! Jag hoppas verkligen att fru Rodhe gör det och att hon gör det ganska omgående. Jag tror nämligen inte att man med den inställning som här har redovisats kan lösa dessa problem. Det räcker inte med att följa en fråga. När det gäller så uppenbara brister och en livsfarlig skolsituation, då kan man inte hantera frågor så nonchalant som enligt min uppfattning har skett i dag. Vad gäller kommunernas kostnader för skolan och hur man skall komma till rätta med dessa är ju det enda raka att göra som vpk har föreslagit, dvs. låta kommunerna få kostnaderna för skolan helt täckta av staten. Det är vad vi också krävt när det gäller barnomsorgen, nämligen att staten skall ta över alla kostnader för denna. Man kan inte som fru Rodhe gör säga att detta är för dyrt — det var vad fru Rodhe i praktiken sade — utan de åtgärder jag angivit är sådana som man måste vidta omedelbart. Jag har svårt att förstå att man kan skjuta på detta och nöja sig med att säga att man skall följa frågorna. Dessa frågor måste man ta itu med omedelbart.

Herr talman! Inga Lantz har ställt en fråga till chefen för socialdepartementet om vilka åtgärder han kommer att vidta för att se till att ett centralt avtal kommer till stånd om den ersättning av statsmedel, som kommunerna enligt riksdagens beslut i anledning av proposition 1976 77:29, rskr 1976/77:333) äger uppbära för att de tar emot praktikanter inom förskolläraroch fritidspedagoglinjerna. Roland Sundgren har frågat statsrådet Wahlberg om anledningen till att ersättningsfrågan ej är löst och när hon räknar med att den skall bli det. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågorna. ning av praktikanter. För det första skall handledningen av praktikanter inom förskolläraroch fritidspedagogutbildningarna vara en gemensam uppgift för hela arbetslaget på praktikinstitutionen, och för det andra skall staten i stället för att arvodera förskollärare betala ut ersättning till de kommuner som tar emot praktikanter. Jag vill understryka att riksdagens beslut var enhälligt. Förhandlingar har nu inletts med Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet om ersättningen. Utgångspunkten i dessa förhandlingar har från statens sida varit att ersättningen kostnadsmässigt skall motsvara statsverkets tidigare utgifter för handledararvoden. Förhandlingarna pågår fortfarande. Beträffande den fråga som lett till att personalen på vissa orter inte längre åtar sig att vara handledare, dvs. arvoderingsfrågan, ankommer det på Kommunförbundet och Landstingsförbundet att i avtal med personalorganisationerna reglera villkoren för personalens medverkan i praktikhandledningen. Enligt vad jag erfarit har förhandlingar i denna fråga påbörjats.

Herr talman! Jag får tacka även för detta svar. Redan i mars 1977 antog riksdagen en proposition som innebar att arbetslagen på praktikinstitutionerna skulle ge handledning i stället för som tidigare en förskollärare. Propositionen föranledde att riksdagen gav avtalsverket i uppdrag att säga upp det gamla avtalet till den 30 juni 1978. Enligt det gamla avtalet utgick ekonomisk ersättning från staten till seminarierna, som utbetalade arvodena till de enskilda handledarna, dvs. förskollärarna. Nu finns det inget avtal, och stat och kommun har fortfarande inte klarat av sina förhandlingar om statsbidragets storlek. SFL menar att en förskollärare som i arbetslaget har utsetts till att vara ansvarig för handläggningen också bör ha ett särskilt arvode. Men eftersom ersättningsfrågan nu inte är löst, tar handledarna inte emot några lärarkandidater från seminarierna fr.o.m. den 23 oktober. Den 2 november gick 150 praktikanter från seminarierna i Stockholm ut för att få praktik på institutionerna, men av dessa 150 återvände 130. Då eleverna inte blir mottagna på barnstugorna har Linjenämnden i Stockholm beslutat att alla elever skall stanna kvar på seminarierna. Detta innebär att utbildningen inte blir den man har tänkt sig. Eleverna säger i ett upprop: ”Vi kräver den utbildning som vi har blivit lovade när vi började på utbildningen. Vi kräver att någon tar sitt ansvar och ser till att vi får vår utbildning. Vi arbetar nu gemensamt alla förskoleseminarier i landet för en utbildning som vi blivit lovade.” Situationen är med andra ord krisartad, både för förskollärarna och för praktikanterna, och det behövs åtgärder som gör att undervisningen och praktiken kan komma i gång, så att utbildningen inte urholkas. Så har jag då fått ett svar som — jag tvingas säga det en gång till i dag — innehåller ingenting. Det innehåller bara kända fakta. Jag trodde att regeringen hade intresse av att påskynda frågans lösning, men så förhåller det sig uppenbarligen inte. Jag skulle vilja ställa en rak fråga till fru Rodhe: Är eller är inte fru Rodhe villig att medverka till att den här frågan får en snar lösning?

Herr talman! Jag vill först tacka statsrådet Rodhe för svaret. I och för sig kan jag väl ansluta mig till beskrivningen av det inträffade.

Det är mycket anmärkningsvärt att det inte har hänt något under den här långa tiden från riksdagsbeslutet till nu i höst. I och för sig kan inte statsrådet Rodhe göras ansvarig för detta, men det hade kanske varit på sin plats om statsrådet i sitt svar hade antytt att det måste ha begåtts ett fel, eftersom den utbildning som påbörjas i höst inte kan göra det enligt riksdagens beslut. Man måste fråga sig hur stort intresset för barnomsorgen egentligen var i den förra regeringen. I och för sig förstår man att intresset inte varit så stort med det starka moderatinslag som fanns i den regeringen, där moderaterna satte sin prägel på det mesta av besluten, inte minst i utbildningsfrågorna. Men nu har ju den nya förskollärarutbildningen startat, och först därefter börjar man förhandlingarna med Kommunförbundet och Landstingsförbundet. I svaret på min fråga framhålls också att statsrådet räknar med att förhandlingar med personalorganisationerna nu har påbörjats. Men det är ganska självklart att de inte kan leda till något resultat, eftersom det är först sedan staten har avslutat förhandlingarna med kommunerna som överläggningarna med personalorganisationerna kan slutföras. Det är en ganska dålig start för denna utbildning. Jag har en känsla av att lärarkandidaterna vid landets förskollärarutbildningar känner sig lurade i och med att myndigheterna inte lyckats fastställa organisation och innehåll avseende en tredjedel av utbildningen.

Herr talman! Jag vill genast till bägge frågeställarna först säga att jag tycker att den situation som nu råder är utomordentligt allvarlig och på många sätt oroande. Det betyder naturligtvis att jag är beredd att göra allt vad jag kan för att vi skall komma till rätta med denna situation. Jag vill emellertid påpeka ett par saker som gör att jag kanske inte har så särskilt stor handlingsfrihet men som ändå ger en antydan om vad vi försöker uträtta f. n. När det gäller frågan om varför man inte har kommit längre i förhandling arna hittills vill jag nämna att regeringen gav statens förhandlingsnämnd förhandlingsuppdraget den 8 juni i år i samband med att det gamla avtalet om handledararvoden, där staten var avtalspart, skulle löpa ut. Förhandlingarna kunde av olika skäl inte börja förrän för en dryg månad sedan. Det tidigare gällande avtalet byggde på det gamla praktiksystemet, där en förskollärare ensam svarade för handledningen av de studerande. En förutsättning för att meningsfulla förhandlingar skulle kunna inledas var att de krav som utbildningsmyndigheterna ställer på praktik i den reformerade utbildningen var kända. Praktikens omfattning och inriktning fastställdes i utbildningsplaner och lokala kursplaner, och de var för ifrågavarande linjer inte fastlagda av UHÄ förrän den 27 juni i år. Nu gäller det alltså frågan om de pågående förhandlingarna. Jag har sagt redan i mitt första anförande att staten bedriver förhandlingar med Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet om ersättningen. Den skall nämligen utgå till kommunerna. Staten har förklarat sig beredd att sluta avtal, men i går begärde de bägge kommunförbunden ajournering av förhandlingarna i två veckor, vilket inte staten kunde motsätta sig. De andra förhandlingarna, som förs mellan kommunförbunden och personalorganisationerna, kan staten av kända skäl inte direkt påverka. Kommunerna är emellertid skyldiga att ta emot praktikanter till institutionerna. De studerande kan inte stängas ute från dem. Det har också framhållits av UHÄ i skrivelse till högskolorna. Metodiklärarna är också ålagda att avsätta ca 60 96 av sin tid för institutionsbesök. Det gör att praktiken, som jag ser det, borde kunna genomföras i stort sett enligt de intentioner som kommer till uttryck i utbildningsplanen. Jag har själv blivit uppvaktad av förskollärarkandidater från en rad olika utbildningsanstalter. Det visar sig att situationen är ganska olika på olika håll. På en del håll är den ganska normal, på andra är den mycket besvärlig. Jag följer alltså frågan och hoppas kunna göra någon insats för att förhållandena skall förbättras.
Herr talman! Fru Rodhe kan inte göra någonting — vare sig det gäller att avhjälpa livsfarliga miljöer i skolan eller att medverka till att denna fråga får sin lösning. Man kan verkligen fråga sig vad vi har en regering till, som inte kan göra någonting i frågor där det uppenbarligen behövs en lösning och det mycket snabbt. Det är ett och ett halvt år sedan riksdagen fattade det här beslutet. De synpunkter som fru Rodhe framförde nyss är också kända fakta. Riksdagen var enhällig i beslutet att man skall ha arbetslag i stället för enskilda förskollärare som handledare. Och det är som sagt ett och ett halvt år sedan beslutet fattades. När nu riksdagen har fattat det här beslutet, borde både riksdag och regering vara ansvariga och skyldiga att se till att beslutet verkställs, att det blir någon mening med det. Med tanke på den långa tid som har förflutit blir man skrämd av att det inte finns någon överensstämmelse mellan de beslut som fattas här i kammaren och situationerna ute på barnstugorna. Nr 29 Den ekonomiska frågan är inte löst, men det har också berättats för mig att Torsdagen den ute på barnstugorna fungerar inte den här ordningen med arbetslag heller. 9 november 1978 Det visar ytterligare att när de beslut som vi fattar här i riksdagen skall verkställas så fungerar det helt enkelt inte. Jag tror man måste ändra på det förhållandet. Min tid är ute, men jag konstaterar att någon hjälp kan varken förskollärarna, som är handledare, eller praktikanterna påräkna från regeringens sida.
Herr talman! Jag vill ta fasta på det som statsrådet Rodhe sade, nämligen att hon är beredd att göra en ordentlig insats för att denna fråga skall bli löst. Jag hoppas verkligen att den nuvarande regeringen inte skall visa samma passivitet som kännetecknade den förra regeringen. Man tvingade praktiskt taget lärarkandidaterna ut på gatan i demonstrationer här i Stockholm, i Västerås och flera andra städer, innan det började hända någonting — detta trots att ett riksdagsbeslut fattats för ett och ett halvt år sedan. Av papper som har delats ut utanför riksdagshuset i dag har vi sett att man förbereder ytterligare demonstrationer. Det understryker vikten av att det verkligen händer något, och när vi nu fått upplysningen att Kommunförbundet och Landstingsförbundet har begärt ajournering i två veckor, så är förhoppningen att det omedelbart efter dessa veckor kan träffas ett avtal så att denna viktiga pedagogiska och utbildningspolitiska fråga får sin lösning.
Herr talman! Två saker kan jag försöka göra och gör också så långt det går, för det första att göra vad på staten ankommer för att förhandlingarna med kommunförbunden snabbt skall kunna avslutas, för det andra att hålla kontinuerlig kontakt med utbildningsmyndigheten, UHÄ, för att försöka förbättra förskollärarkandidaternas situation i det här krisläget. Däremot är naturligtvis mitt handlingsutrymme i denna fråga bestämt av att enligt det riksdagsbeslut som Inga Lantz var med om att fatta skall kommunerna ha ersättningen, och det är de som skall förhandla med personalorganisationerna. Där kan staten naturligen inte gå in.
| Herr talman! Får jag ställa en sista fråga, eftersom jag tror att svaret på den intresserar många i dag: Kan fru Rodhe säga någonting om tidsplanen? När kan man tänka sig att förhandlingarna blir klara?
Herr talman! Vilka förhandlingar? Beträffande de första förhandlingarna har jag redan angivit att ajournering har begärts under två veckor. Vi hoppas visserligen att det skall kunna gå fortare, men om det blir så vet vi inte. De andra förhandlingarna kan jag givetvis inte säga någonting om f. n.

Herr talman! Håkan Strömberg har frågat mig om jag är beredd medverka till att det statliga stimulansbidraget till friluftsanläggningar i närmiljö bibehålls. Kommunalekonomiska utredningen har föreslagit att ett antal specialdestinerade statsbidrag slopas och att medlen för dessa bidrag i stället överförs till skatteutjämningssystemet. Ett av de bidrag som föreslås överförda är bidraget till mindre idrottsoch friluftsanläggningar. Förslaget innebär att friluftsanläggningar även fortsättningsvis skall åtnjuta samhällsstöd men i annan form. Remissinstanserna är i stort positiva till utredningens förslag. Frågan bereds f. n. i budgetdepartementet. Regeringen kommer under våren 1979 i särskild proposition att redovisa sina ställningstaganden i dessa frågor.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

Jag har full förståelse för önskemålet om att de primära rekreationsanläggningarna utvecklas i den takt som de har varit planerade för och att de skall kunna tillgodose det ökade behov av möjligheter till stimulerande fritidsaktivitet och rekreation som föreligger. Jag har däremot inte samma förståelse för att en del av de bidrag som nödvändigtvis måste satsas för detta ändamål skall tas från det statliga bidrag som f. n. utgår till rekreationsanläggningar i närmiljö. Det är trots allt ganska blygsamma belopp i jämförelse med vad som kommer att behövas för att kunna utveckla de primära rekreationsområdena. Det har visat sig att just de här rekreationsområdena är viktiga och att därmed det statliga stödet till dessa mindre friluftsanläggningar har varit mycket värdefullt. De har också utnyttjats i stor utsträckning, eftersom de ofta ligger i nära anslutning till bostadsområden och det därför också är lätt att ta sig till sådana anläggningar. Vi talar ofta om att stimulera friskvården. Just sådana anläggningar är ett utmärkt led i en förbättrad friskvård. Det är också en aktuell fråga, eftersom en kampanj planeras till nästkommande år för en bättre friskvård. Det skulle då vara olyckligt om statens bidrag till sådana anläggningar skulle upphöra just till friskvårdsåret 1979. Att behovet av anläggningarna är mycket stort visar f.ö. den kö som väntar på att erhålla bidrag för uppförande av flera sådana anläggningar. När nu jordbruksministern i sitt svar hänvisar till skatteutjämningsbidraget kan jag säga att jag delar uppfattningen att det behövs en samordning av bidragen, men i den skrivelse som naturvårdschefen avgivit står att detta bidrag bör slopas och i stället överföras till de primära rekreationsanläggningarna. Detta skulle emellertid betyda att mindre bidrag kommer att utgå, och det är det som jag anser vara mycket felaktigt, eftersom de här bidragen behövs för att stimulera friluftsanläggningarna. Inte heller är, som jordbruksministern framhåller, remissinstanserna så positiva till detta förslag. Många idrottsorganisationer, friluftsfolk och många kommuner och länsstyrelser är helt emot det förslag som naturvårdsverket har avgivit och vill att nuvarande ordning skall bibehållas. Jag har, herr talman, velat göra jordbruksministern uppmärksam på vilka negativa konsekvenser ett slopande av bidraget kan få för fritidsaktiviteter och friskvård. Jag hoppas att jordbruksministern noggrant överväger dessa konsekvenser innan slutlig ställning tas i den här frågan.
Herr talman! Det är förslag från två utredningar som f.n. bereds i departementet. Det ena är rekreationsberedningens förslag om bl.a. nya bidragsformer för utbyggnaden för rekreationssektorn, som framläggs i betänkandet Statliga insatser för turism och rekreation. De förslagen har remissbehandlats. Vidare har statens naturvårdsverk i skrivelse till regeringen föreslagit förändringar av anläggningsstödet till idrotten och friluftslivet. Förslagen, som syftar till att stimulera utvecklingen av primära rekreationsområden, bereds nu i jordbruksdepartementet. Som framgått av mitt frågesvar bereds f. n. i budgetdepartementet förslag från den kommunalekonomiska utredningen som syftar till att kommunerna genom förändringar i skatteutjämningssystemet skall kunna finansiera friluftsanläggningar i närområden. Det är således inte fråga om att överföra bidrag till andra ändamål, t.ex. för utvecklingen av primära rekreationsområden.
Herr talman! Som jag tidigare har framhållit för jordbruksministern är det inte detta att man skall försöka samordna bidragen som jag har reagerat negativt mot. Vad jag däremot har reagerat negativt mot är att man skulle slopa bidraget till mindre anläggningar. Det gäller ju motionsspår, badanläggningar etc. som är värdefulla för att människor skall kunna ta del i fritidsaktiviteter och friskvård. Och det krävs då att de har dem i sin närhet. Skulle bidraget nu slopas och pengarna överföras till de primära rekreationsområdena — där de skulle utgöra en ganska blygsam summa — tror jag att det blir en negativ effekt i stället för en stimulans till ett aktivare fritidsliv och friskvård.
Herr talman! Det är inte fråga om att slopa ett samhällsstöd, utan om att ändra formerna för det.
Herr talman! I naturvårdsverkets skrivelse är det fråga om att slopa ett stöd och överföra pengarna till de primära rekreationsområdena.

Herr talman! Lilly Hansson har frågat om jag är beredd att vidta åtgärder för att vissa undersökningar inom försvaret med socialmedicinsk profilering stoppas och att frågeformulären förstörs. Den socialmedicinska undersökning som åsyftas avser att skapa bättre förutsättningar för förbandet att hjälpa de värnpliktiga att genomföra grundutbildningen och därmed också minska avgångarna under utbildningen. När förslaget till undersökning presenterades för berörda myndigheter omfattade detta utöver det socialmedicinska innehållet också ett nytt psykologiskt test. Försvarets sjukvårdsstyrelse, försvarets forskningsanstalt, värnpliktsverket och försvarsstabens personalvårdsbyrå avstyrkte den föreslagna undersökningen i sin helhet. Vad man främst vände sig mot var undersökningens inriktning mot att försöka ge underlag för att i tidigt skede kunna avskilja värnpliktiga som uppvisar svårigheter att klara utbildningen. Vid ärendets fortsatta handläggning bedömdes att det nya psykologiska testet helt skulle utgå ur undersökningen. Chefen för värnpliktsverket ansåg däremot att den del av undersökningen som avsåg att försöka klargöra vilka förändringar som kan ha uppstått i den värnpliktiges situation mellan tiden för inskrivning och inryckning kunde vara av värde när det gäller ansträngningarna att hjälpa den värnpliktige att genomföra sin grundutbildning. Överbefälhavaren gav därför militärområdesbefälhavaren i Bergslagens militärområde i uppdrag att genomföra undersökningen. Utvärdering skulle ske i samråd med försvarets sjukvårdsstyrelse, värnpliktsverket och försvarsstabens personalvårdsbyrå samt redovisas för överbefälhavaren och chefen för armén. Enligt vad jag vidare låtit inhämta kan, efter överenskommelse mellan förbandsläkaren och den enskilde värnpliktige samt efter beslut av chefen för förbandet, informationen från undersökningen användas från fall till fall under utbildningens gång i den mån den ger underlag för individuellt inriktade åtgärder. Efter grundutbildningens slut kommer handlingarna att kompletteras med utbildningsresultaten och sedan avidentifieras, innan de överlämnas för bearbetning. Undersökningar som avser personliga förhållanden kan naturligtvis ifrågasättas med hänsyn till dels den enskildes integritet, dels behovet och värdet av just sådana undersökningar. Enligt min mening är det viktigt att så långt det är möjligt försöka minska avgångarna under värnpliktstjänstgöringen. Huruvida denna undersökning kan bidra till detta har jag svårt att bedöma. Dylika undersökningar kan erbjuda problem från integritetssynpunkt. Jag utgår ifrån att en noggrann utvärdering görs av berörda myndigheter, innan nya undersökningar sker. Jag finner dock ingen anledning att nu vidta några åtgärder.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Det är klart att jag är besviken över att försvarsministern inte är beredd att nu förbjuda dessa socialmedicinska undersökningar. Jag kan inte finna att dessa socialmedicinska undersökningar har någon funktion att fylla. De har det i alla fall inte i den mening som Erik Mosesson — det är han som har gjort undersökningarna — vill ge sken av i det följebrev som är fogat till frågeformulären. Att en sådan undersökning skulle vara en hjälp att förhindra avgång under värnpliktstiden är tvivelaktigt. Tvärtom kan den vara ett sätt att sålla ut de värnpliktiga som ligger i riskzonen i tidigt skede. Är man ute efter att hjälpa de värnpliktiga finns det andra vägar att gå. Då bör man först och främst i den information som ges vid inryckningen tala om vilka möjligheter till hjälp som finns via personalvården, läkare och kanske befäl som ställer upp för den värnpliktige. Skall man komma åt avgångarna är det ju inte bara den enskilde värnpliktige som man har att ta hänsyn till - man måste också se på miljön i dess helhet. Går man den vägen, som jag skisserat, blir det en bättre frivillighet för den värnpliktige, som då själv kan bestämma om han behöver och vill ha stöd och hjälp. Vill man hjälpa den värnpliktige måste man ge personalvårdssidan ökade resurser, så att man därifrån kan göra en verklig insats för att hjälpa. Tillräckliga sådana resurser finns inte i dag. Det har vi från försvarets personalvårdsnämnd, där jag ingår, klart kunnat konstatera vid våra besök ute vid förbanden och också påpekat ett flertal gånger. Jag kan inte se att en socialmedicinsk undersökning hjälper upp den situationen. Som det är i dag skickar man hem värnpliktiga alltför lättvindigt just på grund av bristande möjligheter att ta sig an dem. Man flyttar över problemen till någon annan instans, men det är här som resurserna måste sättas in. Vad händer med undersökningen efter grundutbildningen? Skall den hänga med under vederbörandes hela tid i försvaret? Vi skall komma ihåg att det är fråga om unga pojkar som många gånger ännu inte har hittat sin identitet. Ofta är många av dem socialt omogna. Jag kan inte se något värde i denna undersökning som är positivt för den värnpliktige. Man kan använda försvarets resurser på ett bättre sätt, t.ex. för att förstärka personalvårdssidan. Försvarets sjukvårdsstyrelse, FOA, värnpliktsverket och försvarsstabens personalvårdsbyrå har vänt sig mot undersökningen i dess helhet. Jag vill också upplysa om att alla utom chefen för värnpliktsverket stod fast vid vad de sagt tidigare, att undersökningen inte skulle komma till stånd. Det gjorde de alltså även efter det att det psykologiska testet tagits bort. Även om det psykologiska testet nu är borta är det ändå ett flertal mycket närgångna frågor som skall besvaras. Jag vill verkligen hemställa att försvarsministern ser till att inga nya undersökningar får göras. Att bara utgå ifrån att så inte sker är för svagt. Eller kan jag kanske tolka försvarsministerns skrivning så, att han menar att inga nya undersökningar får göras?
Herr talman! Lilly Hansson undrade vad som händer med undersökningarna efter det att de gjorts. Jag har inhämtat att beträffande den socialmedicinska undersökningen gäller att de ifyllda frågeformulären förvaras under lås hos förbandsläkaren, som är bunden av läkarens tystnadsplikt. Varje formulär har en egen kod, och kodnyckel för resp. namn och personnummer förvaras separat. Den information som finns i formuläret kan användas under utbildningens gång, och den ger underlag för individuellt inriktade åtgärder. Informationen kan dock endast användas efter beslut av förbandschefen grundat på överenskommelse mellan den enskilde värnpliktige och förbandsläkaren. Efter grundutbildningens slut kommer handlingen att kompletteras med utbildningsresultat, om utbildningen genomförts. Därefter kommer identifieringsmöjligheterna att förstöras innan handlingarna överlämnas för bearbetning och senare redovisning enligt ÖB:s order. Till sist vill jag påpeka att syftet med undersökningen i alla fall är vällovligt, nämligen att minska avgångarna under värnpliktstjänstgöringen. Bl. a. har värnpliktskonferensen tidigare uttalat sig för att man skall göra en förnyad inskrivning för sådana värnpliktiga som kommer in till tjänstgöring långt efter det ursprungliga inskrivningsförfarandet. En ny inskrivning skulle vara alldeles för dyr. Den nu verkställda undersökningen är ett föga dyrbart sätt att följa upp den värnpliktiges situation.
Herr talman! Möjligheterna att minska avgångarna under värnpliktstiden finns ju redan i dag. Det finns absolut ingen anledning att göra kostsamma och tvivelaktiga sociologiska undersökningar för den sakens skull. Man kan använda de medel som finns och förstärka dem. Man måste väl i rimlighetens namn kunna kräva av de befäl som tar hand om de inskrivna värnpliktiga, som de ju snabbt lär känna, att i första hand de tar sig an de värnpliktiga, om dessa har problem. Då skall det finnas resurser på personalvårdssidan att göra detta. För det behövs det inga sociologiska undersökningar.
Herr talman! Beslutet att genomföra undersökningen innebär att en gemensam utvärdering av resultatet skall ske mellan värnpliktsverket, sjukvårdsstyrelsen och försvarsstabens personalvårdsbyrå, varefter resultatet skall redovisas för ÖB. I detta förfaringssätt ligger en automatisk styrningsmöjlighet, som jag utgår från kommer att utnyttjas. I mitt svar antydde jag också det faktum att jag själv har förbehållit mig friheten att i framtiden ingripa med styrande åtgärder, om detta skulle visa sig önskvärt, vilket jag inte skulle tro blir fallet.

Frågor som har samband med kostnadsutvecklingen och därmed också hyresutvecklingen i bostadsföretagen samt företagens ekonomiska situation kommer regeringen i nästa vecka att anmäla i en proposition till riksdagen. Jag är därför inte beredd att nu gå närmare in på dessa frågor. Regeringen har dock tidigare offentliggjort att propositionen kommer att innehålla förslag om statliga lån för underhåll av hyreshus som har byggts med statligt stöd. Vad gäller åtgärder för att begränsa kapitalkostnadsökningarna hos bostadsföretagen vill jag erinra om riksdagens beslut i anledning av årets budgetproposition . Beslutet innebär att de lägenheter i flerbostadshus som påbörjas år 1977 och 1978 får en subvention av kapitalkostnaderna genom att den garanterade räntan sänks till 3,6 resp. 3,4 26. För lägenheter i hus som påbörjas i år subventioneras därmed kapitalkostnaderna med ca 60 96 eller med ca 1 000 kr. per månad för en hyreslägenhet av genomsnittlig storlek. Vidare har lånetaket för bostadslån i augusti i år höjts med 4 96 för att möta redovisade överkostnader, och räntetillägget för räntekostnader mellan färdigställandet och utbetalning av bostadslån har ersatts med ett räntebidrag. Genom de olika beslut som här har redovisats har subventionerna för boendet i en nyproducerad trerumslägenhet ökat med 200 kr. per månad. Enbart genom det nya räntebidraget ökar det statliga stödet med ca 120 kr. per månad för en sådan lägenhet. Jag vill också framhålla att genom trepartiregeringens framgångsrika satsning på att begränsa inflationen har ökningen av byggnadskostnaderna kunnat begränsas. Tore Claeson tar också upp bostadsbidragen i sin interpellation. Bostadsbidragen har stor betydelse när det gäller att mildra effekterna av höjda boendekostnader. De statskommunala bostadsbidragen till barnfamiljer höjdes senast den 1 april 1978. Ytterligare en höjning av bostadsbidragen sker den 1 januari 1979 enligt riksdagens beslut (prop. 1977/78:100 bil.

Herr talman! Jag ber att först få tacka bostadsministern för svaret på min interpellation.

Hyrorna har under hela 1970-talet fortsatt att stiga kraftigt och under de senaste åren ökat snabbare än den kraftiga allmänna inflationen. När man tar del av den offentliga statistiken över prisoch hyresutvecklingen finner man exempelvis att konsumentprisindex under åren 1970-1977 ökade med 80,5 26 och den genomsnittliga årshyran för en bostadslägenhet åtskilligt mer, eller med 92,5 K. Som bekant har hyrorna sedan fortsatt att stiga i en takt som är helt oacceptabel, och de svarar på intet sätt mot inkomstoch löneutvecklingen. Hyreshöjningarna från den 1 januari 1978 blev i genomsnitt minst 15 kr./m? lägenhetsyta och år, vilket för en vanlig familjelägenhet betyder en ökning med ca 12 9 eller en hyreshöjning med minst en hundralapp per månad. Varje hyreshöjning är en löneminskning, och arbetare och tjänstemän måste för att försvara sin levnadsstandard också slåss mot hyreshöjningarna. Under tider av ekonomisk kris framstår detta tydligare än annars. Rörelsen bland hyresgästerna för hyresstopp och en annan bostadspolitik växer sig allt starkare och tar sig olika uttryck. Ett av dessa var den demonstration med 4 000 deltagare som genomfördes här i Stockholm för två veckor sedan. Allt fler människor kommer till insikt om att vi måste få en annan hyresoch bostadspolitik och att första steget i en sådan politik består i att sätta stopp för de ständiga hyreshöjningarna. Vänsterpartiet kommunisterna kräver hyresstopp. Ett hyresstopp måste kombineras med stöd åt de allmännyttiga bostadsföretagen, ja, hyresstoppet måste realiseras just genom ett sådant stöd. Hyresnivån i de allmännyttiga bostadsföretagen har stor betydelse för hyresnivån även i privata fastigheter. De privata värdarna är visserligen skyldiga att förhandla om hyran, men de s.k. bruksvärdesreglerna i hyreslagen garanterar dem minst lika stora hyreshöjningar som i likvärdiga allmännyttiga lägenheter. I dag befinner sig många allmännyttiga bostadsföretag i ständig ekonomisk kris. Deras kostnader stiger kraftigt och leder till allt orimligare hyreskrav. Eftersom de ingår som en del i den kapitalistiska ekonomin blir deras s.k. självkostnadshyror närmast ett slags marknadspris på lägenheter. I detta marknadspris ingår marknadsräntan på de pengar som lånats för att täcka kostnader för bygget innan det är färdigt. Där ingår priset på marken inkl. tidigare spekulationsvinster, monopolvinster på byggnadsmaterial och vinster till privata byggföretag. När de kommunala bostadsföretagen vill höja hyran för att få dessa skenande självkostnader täckta, möts de av ett allt bestämdare motstånd från hyresgäster, som helt enkelt inte orkar med flera hyreshöjningar. De borgerliga partiernas svar på denna hyresgästopinion har varit förslag, som innebär en ökad privatisering av boendet. Attraktiva delar av allmännyttan skall förvandlas till äganderättslägenheter, småhusbyggandet skall öka. Dessa förslag måste bestämt avvisas. Även om de allmännyttiga bostadsföretagen är beroende av den kapitalistiska marknadsekonomin, gör de ingen egen profit i förvaltningsledet till skillnad mot de privata fastighetsägarna. Att försvaga de allmännyttiga bostadsföretagen vore ett steg i rakt motsatt Nr 30 riktning mot en bostadspolitik med socialt innehåll. Under trycket av hyresgästopinionen har Hyresgästernas riksförbund ställt kravet på statligt stöd till allmännyttan för att stoppa hyreshöjningarna. Därmed anslöt man sig till det krav kommunisterna varit ensamma om att driva. Som svar på kraven på statligt stöd till de kommunala bostadsföretagen har den tidigare trepartiregeringen genom den nuvarande bostadsministern Birgit Friggebo aviserat ett förslag om särskilda underhållslån. Till detta förslag hänvisas också i början av dagens interpellationssvar. Sådana lån för underhåll av nyare flerfamiljshus kan vara av intresse för vissa fastighetsägare. De kan också ge vissa sysselsättningseffekter, men de är inget svar på hyresgästernas krav på hyresstopp för att försvara levnadsstandarden och minska orättvisorna på bostadsmarknaden. Förslaget skulle ge fastighetsägare möjlighet att låna ca 1 000 kr. per lägenhet för underhåll i hus byggda 1965-1975. Räntan ligger något under marknadsräntan och amorteringstiden är kort, bara 15 år. Ett sådant lån innebär att kapitalkostnaderna ökar och att framtida hyreshöjningar intecknas. Lånen kan inte utgå till hus byggda före 1965 — där underhållsbehoven är störst. De är inte särskilt intressanta för välskötta allmännyttiga företag. De privata fastighetsägare som kan utnyttja skatteavdragen får däremot en extra subvention. Vpk har föreslagit ett statligt stöd till allmännyttan i form av ränteoch amorteringsfria lån — kalla det gärna tilläggslån eller något liknande — för att stoppa hyreshöjningarna. Behovet av sådant stöd kvarstår ograverat även om underhållslånen kommer att beslutas av riksdagen. Statligt stöd är nödvändigt för att minska orättvisorna mellan privata och kommunala fastighetsägare. Det är nödvändigt för att minska orättvisorna mellan dem som bor med hyresrätt och dem som bor med någon form av äganderätt. Det är nödvändigt för att begränsa effekterna av de senaste årens reallönesänkningar och prishöjningar. Hyresstopp är bara första steget i en ny bostadspolitik. Nästa steg måste innebära ett angrepp mot de kapitalintressen som i alla led driver upp boendekostnaderna och utplundrar hyresgästerna. Nästa steg måste innebära kraftåtgärder mot all spekulation i mark, byggande, byggnadsmaterial och finansiering. Udden måste riktas mot bank-, byggoch fastighetskapitalet och kampen måste gälla en bostadspolitik för lägre boendekostnader, ökat bostadsbyggande, bättre bostadsmiljöer och ett verkligt hyresgästinflytande. En sådan kamp mot hyresutplundringen måste drivas på flera fronter, om den skall ge resultat. Den måste drivas i hyresgästorganisationer, i fackföreningar, i aktionsgrupper och i parlamentariska församlingar, exempelvis här i riksdagen. Vpk kommer att fortsätta att driva kampen mot hyresutplundringen, för en ny bostadspolitik med socialt innehåll och en socialistisk inriktning. När det gäller åtgärder för att stoppa eller begränsa kostnadsökningar för nya hyresoch bostadsrättshus hos kommunala och kooperativa bostadsfö 7n retag har bostadsministern inga förslag eller åtgärder att redovisa utöver dem som var genomförda och väl kända då interpellationen ställdes. I svaret redovisas vissa förbättringar som skett genom sänkning av den garanterade räntan, höjning av lånetaket och vissa möjligheter till räntebidrag, för de hus som påbörjats eller byggts 1977-1978. Vad som i svaret glömts bort — som vanligt från regeringshåll — är att redovisa de försämringar som kommer för alla hyresoch bostadsrättshus genom att räntebidragen minskas från 1980. Förmodligen kommer staten på detta sätt att ta in minst dubbelt så många miljoner kronor årligen som det kostar att något subventionera nyproduktionen. Det drabbar ytterligare dem som redan har en bostad och som snart inte ser någon utväg att klara de ständiga hyreshöjningarna. Det är bra och nödvändigt med förbättringar för allmännyttans och bostadskooperationens nyproduktion, men enskilt ägda hus borde inte erhålla statliga subventioner. De privata hyreshusen måste enligt vpk:s mening ställas vid sidan av den statliga långivningen, och inga statliga lån borde medges för nyeller ombyggnad av enskilt ägda flerfamiljseller småhus som inte skall bebos av låntagaren. Särskilda lågräntelån med högst 3 96 ränta utan årlig höjning och med 60 års amorteringstid skall ges till hyresoch flerfamiljshus hos de allmännyttiga och kooperativa bostadsföretagen. En statlig bostadsbank och statlig totalfinansiering av bostadsområden är troligen nödvändigt för att klara detta. En låg och fast ränta liksom ett system för belåning som innebär att alla pengar kan erhållas på er ställe i den takt de behövs är en avgörande förutsättning för låga boendekostnader. Herr talman! Då det gäller min fråga om bostadsbidragen redovisas i svaret de beslut som fattats och som vi väl känner till. Trots de förbättringar som under senare år har skett så kvarstår det faktum att man inte tillräckligt tagit hänsyn till inflationens verkningar och till de stora hyreshöjningar som genomförts från den 1 januari, den 1 april, den 1 juli eller den 1 oktober i år. Hushållens betalningsförmåga urholkas alltmer och hundratusentals hushåll har inte råd att förbättra sin bostadsstandard. De övre hyresgränserna är så lågt satta att många hushåll som redan har en högre hyra än de fastlagda gränserna inte får en enda krona i förbättring då deras hyra höjs. Inkomstgränserna för reducering av bostadsbidrag måste också höjas med hänsyn till att många hushåll fått bostadsbidragen minskade som en följd av inflationen eller helt förlorat sina bidrag. I konsekvens med detta måste också den s.k. reduktionsgränsen för beräkning av bostadsbidragens storlek höjas. Bostadsministern säger att ytterligare förbättringar av bostadsbidragen kommer att övervägas i samband med 1979 års budgetproposition. Det måste såvitt jag förstår innebära att en ordentlig förbättring av bostadsbidragen kommer redan under våren 1979 för att hjälpa upp de helt otillräckliga förändringar som sker från årsskiftet. Varje övervägande måste rimligtvis leda till ett sådant resultat, om man inte blundar för problemen. Så till frågan om bostadsbyggandets omfattning och inriktning. Av svaret framgår att regeringen knappast ämnar vidta sådana åtgärder som kan stimulera till ett väsentligt ökat bostadsbyggande med satsning i första hand på flerfamiljshus och hyreslägenheter. Bostadsbyggandet har sjunkit till samma nivå som efter andra världskriget. Det byggs i dag omkring 50 000 lägenheter per år. Samtidigt skjuter många kommuner utbyggnaden av daghem och annan samhällsservice på framtiden. Kapitalismens planlöshet understryks av att arbetslösheten bland byggnadsarbetarna samtidigt växer. Antalet byggnadsarbetare anställda för att bygga bostadshus har sjunkit från ca 50 000 år 1970 till ca 25 000 år 1978. Byggsektorn har en central roll inte bara när det gäller att bygga bort sociala brister utan också i kampen mot arbetslöshet. Ett ökat byggande skapar jobb inte enbart för byggnadsarbetare. Det påverkar också direkt en rad andra branscher — cement, trä, järn, stål, jord, sten, kemisk-teknisk industri, verkstadsoch sanitetsvaruindustri. Också transportsektorn och branscher som ger tjänster åt byggandet påverkas. Byggbranschen är jämförd med andra industrigrenar föga importberoende, vilket gör att varje investering ger förhållandevis mycket arbete inom landet. Bostadsbyggandet inriktas i dag alltmer på småhus. Av omkring 110 000 byggda lägenheter år 1970 låg 70 96 eller 75 000 lägenheter i flerfamiljshus. År 1977 byggdes ca 55 000 lägenheter, varav 25 96 eller ca 14 000 lägenheter i flerfamiljshus. Antalet nybyggda småhus har hållit sig konstant mellan 35 000 och 45 000 varje år under 1970-talet, men andelen småhus har ökat till 15 96. Herr talman! Dagens snedvridna bostadsbyggande innebär att det blir allt svårare för dem som måste hyra sin bostad, medan valmöjligheterna hela tiden ökar för dem som kan köpa sin bostad. Detta gäller inte bara nyproduktionen. Även i bostadsbeståndet i övrigt sker en förändring som gynnar dem som kan köpa — hyreshus omvandlas till privata bostadsrätter och andelslägenheter. Mängden hyreslägenheter minskar därmed ytterligare. Denna utveckling kommer att förstärkas om folkpartiet och övriga borgerliga partier fullföljer sina förslag att ytterligare underlätta ett överförande av hyreslägenheter till bostadsrätter och andelslägenheter. Bostadsbyggandet styrs i dag av bank-, byggoch fastighetskapitalet. Detta gynnar småhusbyggandet. De allmännyttiga, kommunala, bostadsföretagen har hamnat i ett allt sämre läge och hotas nu på många håll av nedrustning och försäljning. Kommunernas markpolitik är passiv och planberedskapen är dålig. Av vad jag nu sagt framgår att situationen på bostadsmarknaden och för de boende är mycket allvarlig och att de nuvarande förhållandena inte kan få fortsätta. Herr talman! Av det interpellationssvar bostadsministern gett och vid vilket jag ganska utförligt har uppehållit mig framgår att den borgerliga regeringen nu lika litet som tidigare har för avsikt att på allvar ta itu med dessa problem.

Herr talman! När man talar om hyreshöjningar och hyrans andel av 10 november 1978 människors inkomst måste man självfallet se till det totala utrymme för privat konsumtion som människor har att röra sig med; man kan ju inte isolera hyran i den budgeten. Vi vet då att en lägre inflationstakt i år — den är lägre än vad t.o.m. avtalsparterna räknade med i våras — ger ett större utrymme i år än vad man tidigare hade räknat med för privat konsumtion. Nästa år kommer vi också att få lägre kommunalskattehöjningar än på mycket länge. Riksdagen kommer att senare få ta ställning till ett stimulanspaket som gäller framför allt skattesänkningar och höjda barnbidrag. Sammantaget tror jag man kan säga att vi efter vissa påfrestningar för den privata konsumtionen under det senaste året kommer att få se en viss ljusning i situationen under nästa år. Tore Claeson säger att regeringen inte har ”svarat” hyresgästerna med vad de har begärt, nämligen ett hyresstopp. Låt mig då bara konstatera att det förslag till underhållslån som vi kommer att lägga fram i riksdagen nästa vecka till viss del redan har fått avsedd effekt, nämligen den att hyresförhandlingarna har kommit i gång. Såvitt jag har tolkat hyresgästernas representanter rätt har man på den kanten varit relativt nöjd med det förslag som regeringen har aviserat. — Jag begär aldrig att någon skall vara helt nöjd, eftersom det är en omöjlighet, men min tolkning är ändå att parterna har varit ganska nöjda, och det har gjort att hyresförhandlingar kommit i gång. Man har också gjort bedömningen att det skall kunna gå att föra hyresförhandlingarna och att relativt smärtfritt komma fram till enighet för nästa år. Tore Claeson säger att det enda svar som borgerliga politiker ger människor som är oroliga för kostnadsökningar och hyreshöjningar är att man skall införa äganderättslägenheter och att småhusbyggandet skall öka. Jag tror att Tore Claeson lyssnar dåligt på vad andra har att säga, samtidigt som han ibland har en annorlunda verklighetsbeskrivning än många av oss andra. I folkpartiet har vi sagt att vi tycker det kan vara bra att vissa hyreslägenheter omvandlas till bostadsrätter. Det gör vi för att vi menar att inflytande över den egna bostaden är viktigt. Det kan också få andra effekter, nämligen att man kan påverka boendekostnadsutvecklingen i det egna huset, det kan ge möjligheter till en ökad gemenskap i boendet i stället för, som Tore Claeson säger, en ökad privatisering. I bostadsrättsföreningen blir man beroende av att fatta gemensamma beslut, och man kan göra kopplingen mellan vilka utgifter man vill ha och vad det kostar i form av hyra eller avgifter. Den inflytandemöjligheten är för hyresgästerna i hyreshusen i dag ganska liten. Jag tycker att man även när det gäller hyresrätten skall öka inflytandet för att också kunna få en mer direkt påverkan av kostnadsutvecklingen och därmed hyresutvecklingen i det egna boendet. Tore Claeson säger att vi, när vi har ökat subventionerna i nyproduktionen, alltså sänkningen av den garanterade räntan från 3,9 96 till 3,4 96, inte samtidigt har talat om att det kommer en mycket marginell höjning fr.o.m. 1980 på det befintliga beståndet. Jag är väldigt angelägen om att det absolut inte skall hållas tyst om den här frågan för det är en mycket medveten politik, nämligen den att i dag har allmännyttiga bostadsföretag och hyresgäströrelsen tagit på sig ett stort ansvar för att vältra över kostnader från nyproduktionen till det äldre beståndet för att vi skall slippa en hyressplittring. Jag tycker att samhället tidigare har svikit genom att inte ta på sig ansvaret att eliminera inflationens effekter på kapitalkostnaderna i hyran. Vad det alltså här är fråga om är att samhället tar det ansvar man borde tagit tidigare, nämligen att möjliggöra nyproduktion till relativt vettiga kostnader men att samtidigt se till att vi därmed inte får en hyressplittring. Det innebär att man måste visa följsamhet när det gäller kapitalkostnadsutvecklingen för det äldre beståndet. Vad beträffar byggnadsverksamheten vill jag direkt konstatera att vi har en helt annorlunda verklighetsbild. Tore Claeson tycks inte ha upptäckt att bostadsbyggandet ökar kraftigt i år, både nyproduktionen och ombyggnadsverksamheten. Vad det framför allt är fråga om är en ökning av flerfamiljshusen: bostadsrättslägenheter och hyresrättslägenheter, där ökningen ligger på hela 30 96. Hela nyproduktionsökningen ligger på flerfamiljshusen, medan småhusbyggandet står helt stilla. När det gäller ombyggnadsverksamheten — som också är en viktig bostadspolitisk fråga —dvs. att höja standarden i det dåliga beståndet, ser vi att vi har en ökning på strax över 40 96 i år i flerfamiljshusbeståndet. Låt mig också konstatera att när det gäller bostadsinvesteringarna så har vi sedan 1973 hela tiden upplevt sänkningar — mellan 2 och 8 96 under åren 1973-1977. I konjunkturinstitutets prognos för 1978 görs bedömningen att bostadsinvesteringarna — jag talar då hela tiden om fasta priser — kommer att öka med ca 19 96, alltså en höjning för första gången på många år och därtill en mycket kraftig höjning. Jag vill inte ta åt mig hela äran, men jag tror faktiskt att de åtgärder som regeringen har vidtagit och som ibland också riksdagen har beslutat om för att få i gång byggverksamheten är en bidragande orsak till dessa ökningar. Jag menar också att de åtgärder som vi har vidtagit nu senast, framför allt den förändring som skedde den 1 september i år, ännu inte har verkat fullt ut. Det ligger som en bra utgångspunkt för att ökningen i bostadsbyggandet skall kunna fortsätta även nästa år.

Herr talman! Jag vill än en gång erinra om vad jag uppehöll mig vid i inledningen. Bostadsministern säger att utrymmet för den privata konsumtionen kommer att öka förmodligen redan under nästa år. Jag vill då erinra om att jag redan givit exempel på den hittillsvarande utvecklingen i fråga om relationerna mellan boendekostnaderna och kostnaderna för andra nyttigheter. Denna utveckling kan emellertid uttryckas också med andra siffror och andra exempel. Man kan använda siffrorna för de senaste fem åren och då finna att konsumentpriserna under den perioden steg med 62 26, medan hyrorna steg med 73 96. Oavsett vilka årtalsintervaller man använder för de senare åren är det ostridigt att det har skett en sådan förskjutning då det gäller kostnaderna, att hyrorna i dag tar en allt större del av familjernas inkomster. Normalinkomsttagaren betalar i dag mellan 20 och 25 96 av sin bruttoinkomst i hyra. Hyran är emellertid ingen vara som en bil, en TV-apparat eller liknande. Hyran kan man inte vänta med att betala. Bil eller TV kan man vänta ett eller två år med att skaffa sig, men beträffande hyran kan man inte vänta ens en månad eller en vecka utan att äventyra sin kvarboenderätt. Det är alltså helt galet att i diskussionen om hyror och boendekostnader jämställa dessa med kostnader för varor som vi konsumerar. Hyresgästerna jämför med all rätt sina boendekostnader med boendekostnaderna för dem som bor på annat sätt. De kan då konstatera att de som bor med hyresrätt är missgynnade. De får betala mera av sina inkomster för bostaden. Detta är ostridigt. Det går att belägga hur mycket som helst med hjälp av både offentlig och annan statistik. Men framför allt är det ostridigt mot bakgrund av hushållens egna erfarenheter. De märker sannerligen att det blir allt svårare att få det hela att gå ihop. De förslag till underhållslån som vi kommer att få på riksdagens bord i form av en proposition förmodligen om någon vecka, om jag fattade rätt, är naturligtvis på sitt sätt nödvändiga. Men de innebär att man automatiskt lägger på en hyresökning med ca 2 kr. per kvadratmeter lägenhetsyta och år. För en normallägenhet är det en hyreshöjning på 150 kr. som så att säga finns inbyggd i dessa förslag. Sedan har jag svårt att förstå varför man på detta sätt också skall gynna privata fastighetsägare och ge dem möjligheter att få sådana här lån. För att stoppa hyresutvecklingen tror jag att det kommer att bli nödvändigt att realisera vpk:s förslag om ränteoch amorteringsfria lån på ett annat sätt, nämligen genom att göra underhållslånen ränteoch amorteringsfria. Detta blir nödvändigt för att kunna klara saken på sikt. I annat fall kommer situationen för hyresgästerna på sikt bara att förvärras. Bostadsministern talade om den marginella höjning som kommer att ske från 1980 när det gäller den garanterade räntan. När det är fråga om en tiondels procent kan den te sig rätt marginell. Men i praktiken innebär det en hyreshöjning på ett par tre kronor. Bostadsministern är mycket väl medveten om att det jag sade är riktigt; de höjningar man på det sättet inför när det gäller den garanterade räntan för alla statligt belånade hus är av betydligt större storleksordning än de subventioner som man inför då det gäller nyproduktionen. Det är detta vi tycker är oriktigt och det är detta jag vände mig mot i mitt inlägg.
Herr talman! När det gäller sänkningen av den garanterade räntan i nyproduktionen och höjningen i fråga om det äldre beståndet vill jag bara säga att staten inte kommer att göra någon vinst på denna omräkning. Det är riktigt när Tore Claeson säger att hyran har en särställning i människors ekonomi; man måste betala sin hyra varje månad, eftersom man annars riskerar att bli av med sin lägenhet. När det gäller annan konsumtion kan man styra denna från tid till annan på ett enklare sätt. Det är just detta faktum som ligger bakom de stora satsningar som görs på boendet. De utgår i form av generella subventioner, i form av finansiering av bostadsbyggandet, i Nr 30 form av riktat stöd när det gäller bostadsbidragen. Det är också detta som ligger bakom det faktum att vi nu lägger fram förslag om att satsa ytterligare en miljard kronor till hyreshusen för att på det sättet dels få en bättre underhållsstandard i dessa hus, dels kunna hålla hyrorna på en någorlunda vettig nivå. Jag delar helt den uppfattningen, och det är också detta som ligger bakom de många förslag och stora satsningar som samhället gör. Det är riktigt att småhusägarna betalar mer i boendekostnader än vad de gör som bor i hyresrättsoch bostadsrättsfastigheter, bl.a. beroende på det faktum att småhusen i regel är väsentligt mycket större än vad lägenheterna i flerfamiljshus är. Detta gör också att man i vissa fall kan komma fram till att samhällets stöd totalt sett för samma givna antal lägenheter blir något större. Men det är naturligtvis en konsekvens av att det bor fler barnfamiljer i småhus än vad det gör i flerfamiljshusen.
Herr talman! Birgit Friggebo säger att det är riktigt att småhusägarna betalar mera för sina boendekostnader. Var och en vet väl att det inte är riktigt — jag trodde över huvud taget inte att bostadsministern skulle kunna påstå någonting sådant.

Sedan nämnde Birgit Friggebo bostadsbidragen. Det kan i det sammanhanget kanske vara intressant att ta sig en funderare på vad det kan vara som gör att antalet hushåll som erhåller bostadsbidrag sjunker och har sjunkit sedan 1975. Det beror på att inkomstgränserna för bidrag inte har höjts i takt med inkomstutvecklingen och med inflationen. Även efter de förändringar som nu senast genomförts kommer det förhållandet att kvarstå. Förmodligen kommer utvecklingen att allt färre hushåll får möjlighet att erhålla bostadsbidrag att fortsätta, om man inte som vpk föreslagit företar kraftigare förbättringar när det gäller bostadsbidragen.
Herr talman! Bara en liten kommentar till det här senaste. Det är alldeles riktigt att det är färre människor som har bostadsbidrag nu. Det finns ingenting sagt om att ett visst antal människor i Sverige för all framtid skall ha bostadsbidrag. Det är, tycker jag, en självklarhet att det faller bort ett och annat bostadsbidrag när man får en kraftig standardökning, vilket vi upplevde under åren 1974—1976 till följd av de kraftiga lönehöjningarna och de kraftiga ökningarna av den privata konsumtionen. Under de två senaste åren har över 60 000 kvinnor gått ut i förvärvslivet. Även detta är naturligtvis förklaringen till att en del bostadsbidrag försvunnit. Bostadsbidragen är ett stöd till människor med begränsade inkomster. Om människorna får det bättre genom kraftiga lönelyft eller genom att de går ut och arbetar skall bostadsbidragen naturligtvis inte följa med.
Herr talman! Låt mig bara kort tillägga något jag glömde i mitt tidigare inlägg.

Generellt sett är det riktigt, som jag har sagt, att vi upplever en nedgång och ett katastrofalt lågt byggande då det gäller flerfamiljshus. Jag är ense med bostadsministern om att bostadsbidragen inte är någonting som man för all framtid skall vara beroende av. Man skall naturligtvis se till att föra en sådan bostadspolitik att en normalfamilj, där familjemedlemmarna är friska, kan hyra sig en bra och tillräckligt rymlig bostad för en sådan kostnad att man inte behöver anlita några bostadsbidrag. Det är vi helt överens om, om det är det som bostadsministern menar.

Herr talman! Anton Fågelsbo har frågat mig om jag med stöd av nu vunna erfarenheter anser att det finns skäl att genom luktservitut möjliggöra avstyckningar och byggnadslov på landsbygden i ökad utsträckning. Begreppet luktservitut har använts i fråga om en viss typ av villkor i samband med överlåtelse av ett område av en jordbruksfastighet. Villkoret innebär att köparen utan krav på ersättning eller på inskränkning i lantbrukets hantering skall tåla visst intrång i form av lukt från djurstallar eller gödselspridning på stamfastigheten. Efter avstyckning av det sålda området har också inskrivning beviljats för servitut i enlighet med sådant villkor i köpeavtal. Min företrädare har besvarat liknande interpellationer av Anton Fågelsbo. Senast skedde detta den 8 november 1977. Dåvarande bostadsministern svarade då att hon hade låtit undersöka möjligheten att använda luktservitut som medel att komma till rätta med de problem som berördes i interpella Nr 30 tionen men att hon hade funnit att servitut av detta slag har ett mycket begränsat värde när det gäller att reglera konflikter mellan bostadsbebyggelse och ett närbeläget jordbruk. Anton Fågelsbo instämde då i den bedömningen. Jag delar min företrädares uppfattning i frågan och vill här kort utveckla skälen till detta. Först och främst kan som bekant ett servitut över huvud taget aldrig bli aktuellt om bostadshuset byggs på jordbruksfastigheten utan att mark till huset avskiljs till en särskild fastighet. Servitut kan alltså användas bara i samband med en fastighetsbildningsåtgärd eller för att reglera förhållandet mellan två bestående fastigheter. Man kommer aldrig åt t. 2x. arrenden och liknande. När det sedan gäller själva avstyckningen skall den prövas enligt objektiva kriterier. Fastighetsbildningsmyndigheten kan antingen finna att risken för immissioner från ett närbeläget jordbruk är så påtaglig att avstyckningen är olämplig eller också anse störningarna vara så små att avstyckningen kan godtas. Att köparen genom ett servitut utfäster sig att inte påkalla ingripanden mot olägenheterna har alltså ingen avgörande betydelse för lämplighetsbedömningen. Vidare måste man hålla i minnet att ett luktservitut möjligen kan skydda jordbrukaren mot olika krav direkt från den som äger bostadsfastigheten. Däremot kan servitutet inte trygga jordbrukaren mot ingripanden från de myndigheter som har att utöva tillsyn enligt miljöskyddslagen och hälsovårdsstadgan. Jag anser således inte att luktservitut är någon framkomlig väg om man som Anton Fågelsbo vill möjliggöra avstyckningar och byggnadslov på landsbygden i ökad utsträckning. Anton Fågelsbo anger som ett skäl för sin interpellation att de bestämmelser om tätbebyggelse av mindre omfattning som infördes i byggnadslagen med anledning av propositionen 1976/77:122 inte har medfört någon förbättring när det gäller möjligheterna till samexistens mellan bostäder och rationell jordbruksdrift. Dessa bestämmelser trädde i kraft den 1 juli 1977. De har enligt min mening varit i tillämpning alltför kort tid för att man skall kunna dra några säkra slutsatser om deras effekt i just det avseende som Anton Fågelsbo tar upp.

Herr talman! Jag skall be att få tacka bostadsministern för att jag har fått min interpellation besvarad.

Anton Fågelsbo instämde då i den bedömningen, sade bostadsminister Friggebo. Min tidigare fråga var inte direkt lik den jag nu ställer. Jag instämde, men 39 jag sade att vi vet att ett luktservitut är något som belastar bara en fastighet som blivit avstyckad från en jordbruksfastighet och att andra bostadsfastigheter kan komma med erinringar — alltså sådana fastigheter som inte har detta luktservitut. Bostadsminister Friggebo sade också i svaret att ett sådant servitut bara kan komma i fråga i samband med fastighetsbildning. Det är precis det som jag är ute efter. Det talas även om att objektiva kriterier, dvs. sakliga kriterier, skall ligga till grund för själva avstyckningen. Därom är vi också helt överens. Att köparen genom ett servitut utfäster sig att inte påkalla ingripande mot olägenheterna har alltså, som framgår av svaret, ingen avgörande betydelse för lämplighetsbedömningen. Anledningen till att jag vid upprepade tillfällen tagit upp denna fråga är att det på landsbygden finns många, kanske en son eller dotter till en fastighetsägare, som bildar familj och som vill ha en tomt avstyckad på föräldrafastigheten. Även om de som vill göra en avstyckning har annan sysselsättning kanske de vid tillfälle vill hjälpa föräldrarna med lantbruket. Det kan också bli så att de övertar lantbruket och att föräldrarna sedan flyttar in i den nya bostaden. Om man kan åberopa att bostaden behövs direkt för lantbrukets behov och alltså inte bör avstyckas till särskild tomt, är det tillåtet att bygga. Nu förhåller det sig så att många vill begagna sig av de statliga lånen och räntesubventionerna. Av den anledningen måste en avstyckning få komma till stånd och det är här som hela den byråkratiska processen kommer in.

Varför har jag då tagit upp frågan om luktservitut och möjligheterna till ett sådant? Ja, det sägs i svaret: ”Efter avstyckning av det sålda området har också inskrivning beviljats för servitut i enlighet med sådant villkor i köpeavtal.” Jag har faktiskt ett sådant köpeavtal här. Säljaren är staten, lantbruksstyrelsen. I köpeavtalet står det under en av punkterna: Köparen är medveten om att lukt från befintliga och blivande djurstallar samt lukt från gödselspridning under vissa tider kan vara besvärande. Med stamfastigheten skall följa rätt att bedriva djurskötsel i den omfattning brukaren finner lämplig och nöjaktig samt rätt att sprida gödsel från stamfastighetens ägor, varvid med det försålda området följer skyldighet att utan krav på inskränkning i lantbrukets hantering eller krav på ersättning tåla detta intrång. Detta köpeavtal skrevs in i en domsaga den 10 mars 1976. Det är alltså ett sådant servitut som jag efterlyser. Jag skulle vilja höra bostadsminister Friggebos kommentar i det här fallet. Ett statens eget organ har alltså i ett avtal skrivit in just det som jag efterlyser. Har bostadsministern någon kommentar att göra till detta? Herr talman! Det köpeavtal som Anton Fågelsbo refererar till är precis det som jag nämner i andra stycket i mitt svar, där jag talar om att det har funnits ett sådant avtal. Det är också det enda — i varje fall av mig — kända avtal av detta slag som vi har i Sverige. I övrigt vill jag hänvisa till mitt svar, som är ganska långt. Där förklarar jag att jag inte tror att effekterna av ett luktservitut skulle bli de som Anton Fågelsbo vill uppnå, nämligen ökad bebyggelse på landsbygden. För detta syfte är den bestämmelse som trädde i kraft den 1 juli förra året enklare, och vi har ännu inte sett effekten av den. Jag vill också tillägga att man genom luktservitut inte blir av med de eventuella konflikter som kan uppstå på grund av att man stör varandra. Min uppfattning är att man skall försöka undvika konflikter genom att minimera riskerna för att man stör varandra. Det är också delvis en kommunal uppgift att handlägga den här typen av ärenden.

Herr talman! Bostadsministern säger att man med luktservitut inte undviker några konflikter. Men om jag begär att få köpa en tomt och kanske får den avstyckad på min föräldragård har jag ju accepterat de rådande förhållandena. Om fastigheten sedan blir såld vet köparen genom lagfartshandlingar att det finns ett servitut som åvilar fastigheten. Han är då väl medveten om att lukten vid vissa tillfällen kan bli besvärande. Detta är delvis en kommunal angelägenhet, säger statsrådet Friggebo. Varför går då våra kommunala myndigheter till lantbruksnämnderna och begär deras syn på saken?

Med anledning av att jag efterlyste erfarenheterna av den lagstiftning som trädde i kraft den 1 juli förra året sade statsrådet Friggebo att man ännu inte hunnit få så stora erfarenheter. Det är väl riktigt. Men jag har inte bara från mitt eget län utan från flera län i vårt land — trots att jag kan erkänna att förhållandena är olika i olika län — fått påringningar i denna fråga. Problemet är detsamma: man får inte avstyckningar vid alla tillfällen trots att man inte kan finna att motiven talar mot detta. Man överklagar till länsstyrelse, och jag vet att man också går till kammarrätt i sådana här fall. Om nu inte det här är en framkomlig väg för att lösa samexistensen och problemen när det gäller den ökade bebyggelsen som vi, statsrådet Friggebo, vet finns på landsbygden för många som vill flytta ut, kan man då tänka sig någon annan lösning? Kan man tänka sig att någon verkligen får se över frågan radikalt? Tydligen har det blivit en låsning som man i varje fall ännu inte har kommit till rätta med.
Herr talman! Enligt min mening är det bästa sättet att dessa konflikter får lösas efter hand som de uppkommer genom en nyanserad bedömning i de enskilda fallen. Det innebär alltså att man överlåter saken åt rättstillämpningen. Till stöd för den här tillämpningen har kommunerna på många håll i sina kommunöversikter givit riktlinjer för avgöranden i tillståndsärenden av detta slag. De är alltså lokalt anpassade för speciella geografiska områden. En fortsatt utveckling i den riktningen kommer att bli möjlig genom att den översiktliga planeringen blir allt bättre och får alltmer ökad betydelse ute i kommunerna. Det ger också ett bättre underlag för att ta ställning i de enskilda ärendena, när dessa problem uppstår.

Herr talman! Det är väl inte riktigt klart i de kommunala nämnderna hur man skall handlägga dessa frågor. Man behöver tydligen inte i dag gå till lantbruksnämnden och inhämta dess yttrande. Är statsrådet Friggebo beredd att göra ett uttalande och vidta åtgärder, så att de här synpunkterna verkligen understryks och kommer till vederbörandes kännedom för beaktande?
Herr talman! Jag ber att få hänvisa till det svar som jag gav i mitt senaste anförande när det gäller den lokala bedömningen av de här frågorna.

Herr talman! Gunnar Olsson har frågat socialministern vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att möta det framtida behovet av utbildad personal inom hälsooch sjukvården. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Vårdutbildningen är en av de utbildningssektorer som har ökat kraftigast under senare år. Som exempel kan nämnas att antalet platser på gymnasieskolans vårdlinje har ökat med ca 35 96 sedan läsåret 1974/75. Sjuksköterskeutbildningen har ökat i motsvarande mån. Vidare har en utbyggnad skett av utbildning på sociala servicelinjen och sjukgymnastoch arbetsterapeutlinjerna. Skolöverstyrelsen och universitetsoch högskoleämbetet har i sina förslag till anslagsframställning för budgetåret 1979/80 föreslagit en ytterligare kapacitetsökning på detta område. Sålunda föreslås en ökning av antalet Nr 30 nybörjarplatser på sjuksköterskelinjen med drygt 650, varav merparten avser den grundläggande utbildningen. Enligt förslagen bör operationsassistentlinjen byggas ut, vilket också gäller den sociala servicelinjen. I fråga om sjukgymnastlinjen anmäler universitetsoch högskoleämbetet sin avsikt att senare lägga fram en plan för en fortsatt utbyggnad. Jag vill också nämna ett förslag om att öka vårdlärarlinjen. Ett uppslag som har nämnts i fråga om den utbildningen är att den skulle kunna anordnas som s.k. distansundervisning. Underlag för en mera långsiktig bedömning av personalbehovet redovisas fortlöpande i den till socialdepartementet knutna sjukvårdsdelegationen. I delegationen ingår företrädare för bl.a. sjukvårdshuvudmännen och utbildningsmyndigheterna. För viss vårdpersonal saknas ännu behovssiffror, men arbete pågår i syfte att ta fram ytterligare metoder och material för att rätt kunna bedöma dessa frågor. Man räknar med att det finns bl.a. 68 000 sjuksköterskor och 33 000 undersköterskor. Då antalet är så stort påverkas personaltillgången kraftigt även av små förskjutningar i sysselsättningsgraden. Under senare år har sysselsättningsgraden inom vårdområdet minskat något. Antalet registrerade arbetsmånader var förra året sex månader för en sjuksköterska och knappt fem månader för en sjukgymnast. Jag vill i detta sammanhang understryka vikten av att personalbehovet på vårdområdet bedöms ur ett långsiktigt perspektiv. I planeringen måste hänsyn tas till att de flesta som genomgått vårdutbildning är kvinnor i barnafödande åldrar. Föräldraförsäkringen, som ger både män och kvinnor möjlighet att med bibehållen ekonomi stanna hemma och vårda barn, utnyttjas ännu endast av ett fåtal män. Det är därför troligt att de uppgifter jag nyss nämnde delvis förklaras av att många kvinnor kort efter utbildningen lämnar förvärvsarbetet för vård av barn. Erfarenheter från andra områden visar emellertid att kvinnorna i ökad utsträckning återgår till yrkeslivet sedan barnen blivit äldre. Betydande insatser har gjorts och görs för att komma till rätta med bristen på vårdpersonal. Jag menar emellertid att detta inte enbart är en utbildningsfråga. Vi har, som framgått, en betydande arbetskraftsreserv inom vården. En närliggande åtgärd för att lösa personalproblemen måste därför bestå i att öka yrkesverksamheten bland den redan utbildade vårdpersonalen. De åtgärder som samhället planerar att vidta beträffande barnomsorg och arbetsmiljö bör verksamt kunna bidra till detta.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för ett fylligt svar på min interpellation. När jag i går satt på mitt rum och tog del av innehållet i svaret, var min första spontana reflexion: Har det möjligen gått mig förbi, att utbildningsvolymen ökat i den omfattning som anges i svaret, och är därför min interpellation överflödig? Men så erinrar jag mig vad statsminister Ullsten 83 sade när han här i denna kammare — som då var betydligt mer välbesatt än i dag — presenterade den nya regeringens programförklaring, och då fick jag nytt mod att ändå försöka mig på att föra en debatt med statsrådet Wikström. På första bladet i regeringsförklaringen står nämligen att läsa följande: ”Det finns stora brister på det sociala området och inom utbildningen. —-—-—- vi förmår inte ge all den vård som våra gamla och sjuka behöver.” Därmed, herr talman, vill jag först ange några av motiven för att jag över huvud taget lämnat in den här interpellationen. Sjukvården i Sverige har under senare år utmärkts av en besvärande brist på utbildad vårdpersonal. Denna bristsituation har också negativt påverkat sjukvården inom olika landstingsområden och avspeglas i bl.a. antalet vårddagar, antalet intagna patienter och antalet läkarbesök. Trots stora ansträngningar från sjukvårdshuvudmännens sida för att avhjälpa personalbristen —t.ex. genom att anordna extra utbildning — har vi ändå, som jag pekat på i min interpellation, oacceptabelt många avdelningar stängda sommartid på grund av brist på vårdpersonal. Landstingens annonsering efter olika kategorier vårdpersonal har som vi märkt en tendens att öka, vilket väl också i någon mån speglar bristen. Statsminister Ullsten berörde som sagt problemet i sin regeringsförklaring här i kammaren den 11 oktober. I bristsituationer kommer alltid glesbygderna i kläm. Tillgången på personal varierar starkt i olika delar av landet. Vi har stora vakanser i glesbygderna, bl.a. i mitt eget hemlän. Antalet tjänster stämmer inte överens med tillgången på personal. Vi har här ett stort läckage. Sjukvårdshuvudmännen är inte intresserade av antalet tjänster utan av den personal som står till buds. Oftast avstår sjukvårdshuvudmännen från att inrätta nya tjänster inom bl.a. öppenvård och långtidsvård därför att man vet att man inte får några sökande. Skall vi komma någorlunda snabbt i balans för att klara bristområdena måste vi som jag ser det intensifiera utbildning och fortbildning. Alltsedan jag kom till riksdagen för åtta år sedan har jag varje år motionerat om bl.a. en breddning av utbildningen av sjukgymnaster — en mycket viktig yrkeskategori när det gäller att rehabilitera sjuka människor. Socialutskottet har gett mig välvilliga skrivningar, men sådana leder som bekant inte fram till några konkreta åtgärder. I sitt svar säger nu utbildningsministern att en utbyggnad av utbildningen av sjukgymnaster har skett. Men är det egentligen så mycket som har hänt i fråga om denna för framför allt långvården så viktiga yrkeskategori? Vi har utbildning förlagd till Lund, Stockholm, Göteborg och Uppsala med totalt 334 intagningsplatser per år. Avsikten är att Umeå skall starta vårterminen 1979 med 32 platser. Det är nu flera år sedan man försökte komma i gång i Umeå, men man har inte lyckats på grund av brist på vårdlärare. Ett försök gjordes i Örebro för en tid sedan, men efter bara ett par veckor fick eleverna återvända hem därför att det inte fanns lärare. Jag tycker inte att det här är någon särskilt ljus bild. I sitt svar antyder statsrådet att vi senare kan vänta oss en plan för fortsatt utbyggnad av sjukgymnastlinjen, och jag vill gärna fråga statsrådet om han — Nr 30 möjligen kan ange tidsplanen för detta litet närmare. Herr talman! Sjukvården har under 1960 och 1970-talen närmast exploderat i omfattning och förändring. En sådan snabb utveckling kan ge växtvärk, och så har också skett. Den snabba utvecklingen har lett till att sjukvårdens innehåll och vårdens inre miljö på många håll blottar brister. Med den inre miljön i vården menar jag då såväl patientens vårdmiljö som den anställda personalens arbetsmiljö. Vi har i vårt land den yppersta sjukvård som kan erbjudas i fråga om medicinsk och teknisk utveckling. Men nu måste vi också se till att vi kommer i kapp med den mänskliga dimensionen. Vi måste från samhällets sida helhjärtat ställa upp för att ge våra gamla och sjuka en bättre omvårdnad. Som jag säger i min interpellation måste de äldre ha en självklar rätt till den välfärd de själva har varit med om att bygga upp. Det gäller inte minst hälsooch sjukvården. I dag står 13 000 långtidssjuka i kö för vårdplats inom den kroppsliga långtidsvården. Enbart åldringsutvecklingen medför ett behov av ytterligare ca 1 600 vårdplatser per år. Här finns alltså argumenten för att vi bör bredda vår utbildning och fortbildning. Behovet av utbildad personal bara växer, och ligger det något allvar bakom vad vi politiker talar om när vi är ute i vår mötesverksamhet, nämligen behovet av en mänskligare vård, då måste vi också se till att vi får en större personaltäthet. Jag tycker gott att vi kan ställa upp och erkänna att vi genom den snabba utvecklingen inte förmått att i tillräcklig utsträckning beakta de mänskliga relationerna i sjukvården. Att bygga nya sjukhus, sjukhem och öppenvårdscentraler, förse dessa med en högtstående teknisk utrustning som hör till de modernaste i hela världen, fylla lokalerna med sjuka och vårdbehövande människor och sedan sakna erforderlig personal, det är inte att betrakta som en fullgod vård. Det är f. n. ont om läkare. Det är ont om sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter, och det är ont om nattpersonal och framför allt om personal i långtidsvården. Som jag förut varit inne på har en del regioner det värre än andra. Herr talman! Personalbristen är en av orsakerna till den kritik vi så ofta möter och som sprider en negativ attityd till sjukvården, en negativ attityd som tyvärr slår generellt, rakt över. Detta ger inte full rättvisa, då undersökningar har visat att över 90 96 av patienterna och personalen trivs bra eller t.o.m. mycket bra. Men de brister jag här har talat om finns framför allt inom långtidsvården. I Ser man på utvecklingen hittills under 1970-talet finner man att prioriteringen av långtidssjukvården och den öppna vården inte har slagit igenom på personalsidan. Ser vi framåt i tiden måste vi konstatera att befolkningsutvecklingen är det mest oroande. Vi blir visserligen inte så många fler i det här landet, men i genomsnitt blir vi äldre. Till 1985 kommer antalet personer över 70 år att öka 85 med 150 000 till totalt I miljon. Det är en utveckling med mycket långtgående konsekvenser, eftersom hälften av all sjukvård i vårt land går till dem som är 70 år och äldre. Jag vill med det här ha sagt att vi nu måste, trots vad som anges i det fylliga svaret, se till att bredda utbildningen av personal i vården. Vi måste också försöka få bort könstänkandet och stimulera pojkar att söka till den 2-åriga vårdlinjen i gymnasieskolan. Pojkarna behövs framför allt i långtidssjukvården. Jag har i dag på morgonen fått uppgift om att 7 000 ungdomar som förra året sökte utbildning inom något av vårdområdena blev avvisade. De problem som vi nu diskuterar bör verkligen få stå i fokus för samhällets intresse, när vi i dag politiskt vill skapa förutsättningar för arbete åt alla som önskar det.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att vi har stora problem på det här området, men som jag framhöll i mitt svar är det inte enbart en utbildningsfråga. Jag påvisade i mitt svar att ungefär hälften av dem som har sjuksköterskeutbildning i dag inte är i tjänst, eller rättare sagt att den genomsnittliga tjänstgöringstiden ligger på sex månader och knappt fem månader för sjukgymnaster. Det är möjligt att vi behöver öka utbildningskapaciteten ytterligare. Som jag nämnde i svaret kommer detta också att ske på vissa områden. Men parallellt måste vi också vidta åtgärder, så att fler av dem som har denna goda utbildning även utövar yrket. Vad beträffar sjukgymnastutbildningen är detta ett av de områden som utredningen Vård 77 behandlade. Den utredningen är just nu ute på remiss. Vi väntar svaren till den 15 december. Vår avsikt är att lägga fram en proposition under vårriksdagen. Här tror jag att det är nödvändigt med en ganska kraftig utbyggnad av sjukgymnastutbildningen.

Herr talman! Jag tackar speciellt för vad statsrådet sade senast, nämligen att statsrådet är ense med mig om att det här rör sig om en yrkeskategori där utbildningen bör breddas ordentligt. Vi har ju fortfarande långvårdskliniker ute i landet, där det ligger sjuka människor, som behöver rörelsebehandling men som inte får sådan, därför att det saknas sjukgymnaster. Statsrådet berörde också i sitt svar att många kvinnor kort efter sin utbildning lämnar förvärvsarbetet för vård av barn. Detta är riktigt, men vad som i ännu större utsträckning slår sönder vårdorganisationen på många håll i landet är trenden att allt fler vårdanställda överger heltidsarbete till förmån för deltidsarbete. Det är framför allt detta som gör att jag tror att vi i framtiden måste ha en mycket stor utbildningsvolym för att kunna erbjuda välutbildad personal och fylla på där vakanser uppstår.

Det svåraste problemet har väl statsrådet i någon mån berört, nämligen bristen på just vårdlärare. Nästan var fjärde lärartjänst saknar i dag en behörig innehavare. Den statliga lärarutbildningen måste öka och bättre anpassas till vårdutbildningens verkliga behov. Det visar bl.a. det som inträffat i Umeå och i Örebro när det gäller sjukgymnastutbildningen. I t.ex. Örebro måste denna avbrytas på grund av brist på vårdlärare.
Herr talman! Jag tror att Gunnar Olsson och jag är ganska överens. Det är nödvändigt att vi förstärker vårdutbildningen, men en snabbare väg vore naturligtvis att, om möjligt, förmå en del av dem som redan i dag har sådan utbildning men som upphört med sin yrkesverksamhet att återuppta denna. Vidare är det naturligtvis en underlig situation att vi har en stor ungdomsarbetslöshet samtidigt som vissa sektorer ropar på arbetsinsatser. Med gemensamma ansträngningar från statens och landstingens sida tror jag att vi kanske skulle kunna få tillgång och efterfrågan inom sådana sektorer att mötas bättre än vad som sker i dag.